26 Herr talman! Min värderade vän herr Johansson i Norrköping har påpekat att 1963 års trafikbeslut i själva verket ännu inte är till fullo genomfört. Även detta diskuterade vi under debatten i slutet av förra året. Det förhållandet anförde jag då som ett bevis för att man inte kunnat genomföra 1963 års trafikbeslut i detalj på det sätt som avsågs när beslutet fattades — enligt de planer man hade då skulle det ha varit genomfört redan nu. I den gamla fjärde avdelningen i statsutskottet fick vii motioner från olika håll framställningar om en översyn av trafikpolitiken. Den motion som statsrådet nämnde råkade vara socialdemokratisk, men liknande motioner har väckts från alla håll. Man har alltså allmänt en känsla av — låt oss inte blunda för det! — att det kan vara svårt att göra en avvägning mellan å ena sidan kostnadsprincipen, som vi tycker är riktig — bl.a. därför att den ger en mätare på effektiviteten av transportapparaten — och å andra sidan det trafikpolitiska målet att för landets olika delar trygga en tillfredsställande transportförsörjning till lägsta kostnad. När nu så många år gått sedan 1963 års trafikbeslut fattades, kan det vara naturligt att man, med hänsyn till de ändrade förhållanden som inte minst statsrådet vältaligt har skildrat, gör en översyn av tillämpningen av trafikpolitiken.
Herr talman! Herr Johansson i Norrköping har rätt; anslagen har ökat i den omfattning som han anger. Men han har ändå fel — frågan är ju inte hur mycket anslagen har ökat i pengar räknat utan hur mycket vägbyggande man får ut av de pengar som anslås. Bl. a. inflationen och mervärdeskatten gör att det reellt är på det sättet att vi kommer att få mindre vägbyggande för de pengar vi erhåller under nästa budgetår än vi fick för de pengar som anslogs 1966.
Herr talman! Jag skulle vilja be herr Dahlgren att studera bilaga 8 s. 29 och s. 53. Där finns tabeller över beredskapsarbeten som naturligtvis också skall räknas med när man talar om vägbyggandet. Det kanske gör bilden ännu litet klarare. Jag tycker att herr Dahlgren, som ju åker på en mycket fin väg varje gång han far till Norrköping och vidare till Stockholm — där har ju det mesta gjorts efter 1966 — borde kunna vara nöjd; det har ju skett en hel del på detta område. Att vi sedan inte fått allt är jag den förste att erkänna. Herr Gustafson i Göteborg tyckte kanske att de upplysningar jag lämnade var bra. Vi har tidigare varit ense, och det framgick av vad herr Gustafson nyss sade att han inte helt vill springa ifrån 1963 års beslut. Han talade nämligen .in kostnadsansvaret. Att vi nu har fått in det i debatten tycker jag ändå är ett framsteg.

Herr talman! När det gäller trafikpolitiken vill jag inskränka mig till att till alla delar instämma i de anföranden som herr Dahlgren hållit. Jag tänker enbart uppehålla mig vid trafiksäkerheten; jag tycker att den blev styvmoderligt behandlad i herr Norlings långa anförande. Jag hoppas och förväntar att den inte blir lika styvmoderligt behandlad i praktiken. Stig Dagerman har skrivit en novell — en filmatisering av den har också visats i TV — om några lyckliga människor en solig sommardag innan olyckan drabbar dem, innan den unge mannen med sin fästmö i sällskap i sin nya bil kör över och dödar flickan som går över vägen. Den skildrar den aningslöshet som är symtomatisk för de flesta av oss när det gäller trafikolyckor — vi tror inte att det kan hända oss. Ändå riskerar — det framhöll herr Gustafson i Göteborg tidigare — var tredje svensk, med de siffror vi har i dag, att bli trafikskadad under sitt liv. Var tredje svensk. Det är skrämmande siffror som redovisas när det gäller trafikolyckorna på våra vägar. Varje helg får vi i TV rapporter om trafikolyckor, och varje år ökar antalet skadade människor. Man beräknar att under det gångna året 1 300 människor har omkommit i trafiken. Det betyder att varje dag 3 å 4 människor dödas i trafikolyckor. År 1969 skadades ungefär 24 500 människor, varav 6 500 svårt. Under 1960-talet har en kvarts miljon människor skadats, och av dem har 15 000 å 20 000 blivit invalider. Därtill kommer de olyckor som inte blir polisanmälda. Dessa siffror är skrämmande och alltför höga. De måste bringas ned. Det finns lidande i dessa sammanhang som man inte kan mäta, men statens trafiksäkerhetsråd har gjort ett försök till beräkning av samhällskostnaderna för trafikolyckorna och kommit fram till att dessa uppgår till ungefär 1 337 miljoner kronor. Mot dessa siffror har kritik riktats av professor Sune Lindström och teknologie licentiat Olof Gunnarsson, som leder en forskargrupp i trafiksäkerhet vid Chalmers tekniska högskola. I sin bok Vägen till trafiksäkerhet anser de att samhällskostnaderna snarare torde uppgå till 2 500 miljoner i dagens penningvärde, vilket motsvarar en olyckskostnad av cirka 75 öre per körd mil. Vi måste få en målsättning som på lång sikt medför en olycksfri trafik men som i första etappen skulle kunna anges till en sänkning av olycksfallsfrekvensen med minst 50 procent fram till mitten av 1970-talet. Jag ser som en av våra viktigaste uppgifter — och en uppgift som vi alla borde vara eniga om =— att se till att vi får till stånd denna kraftiga sänkning av olycksfrekvensen. Som utgångspunkt för ett trafiksäkerhetsprogram för att nedbringa trafikolyckorna vill vi i centerpartiet liksom i all vår övriga politik ha människan själv i centrum och sedan anpassa trafikmiljön till människan. Det innebär bl.a. att en översyn måste göras av vår nuvarande trafiklagstiftning så att den bättre anpassas till verkligheten och de rimliga krav som kan ställas på människor i trafiken. Om en olycka beror på dålig trafikmiljö eller trafiktekniska felaktigheter, felaktigt placerade hållplatser eller liknande, är det olika myndigheter som bär ansvaret, men det blir den enskilda människan som ställs till ansvar och inga myndigheter. Vi måste få en ökad överföring från landsväg till järnväg, från privatbilism till kollektivtrafik. Det är nödvändigt, och jag tror också att det är möjligt. En av förutsättningarna är den omprövning av trafikpolitikens målsättning som har diskuterats tidigare i dag. I de före tagsekonomiska kalkyler som görs tar man inte upp olycksfaktorn eller de ökade vägkostnaderna. Vad som behövs är, såsom jag ser det, en medveten styrning av trafiken från landsväg till järnväg och från privattrafik till kollektiv trafik. Statistiken visar att risken för trafikolyckor inom den kollektiva trafiken är ungefär en tiondel av risken inom den privata trafiken. Likaså torde järnvägen vara det mest trafiksäkra transportmedlet. Vi har också möjligheter att göra bättre satsningar när det gäller bekvämlighet, restider, väntetider osv. Det behövs konkurrenskraftiga kollektiva alternativ. Vi bör kunna nedbringa restiderna på järnvägen. Denna möjlighet föreligger inte när det gäller biltrafiken, ty även om bilarnas hastighetskapacitet ökas går det inte att släppa lös hela den kapaciteten på vägarna. Jag hörde just ett intressant exempel från Frankrike, där man med tåg på ungefär I timme och 50 minuter kan åka de 24 milen mellan Caen och Paris för 25 svenska kronor. Det är hälften av vad motsvarande biljett i Sverige kostar. Restiden är ungefär en timme kortare än restiden på motsvarande sträcka här. Dessutom är det en glädje och en fröjd att resa på denna linje och i dessa vagnar, sägs det. De är bekväma och ändamålsenliga, och restaurangmöjligheterna är goda. Här föreligger alltså en medveten styrning av trafiken mellan två centra för att nå vissa trafikpolitiska mål. Jag noterar med tillfredsställelse herr Norlings uttalande om att ge kollektivtrafiken en prioriterad ställning liksom jag med tillfredsställelse noterar den utredning som har beslutats. Vår vägplan måste naturligtvis framför allt ta sikte på trafiksäkerheten. Jag skall inte gå så mycket in på detta med byggandet av vägar. Det har diskuterats förut i dag, och jag efterlyser endast — vilket tidigare har gjorts — en bättre balans mellan den växande trafiken och väganslagen. Ett differentierat gatusystem har betydande fördelar. Antalet olyckor per fordonskilometer är enligt Lindström och Gunnarsson 2 å 3 gånger lägre på motorvägar än på vanliga landsvägar med två körfält. Inte minst gångtrafikanterna i städer och tätorter måste ha trafiksäkra framkomstmöjligheter. Här behövs skilda gångbanor, körbanor och bussgator. Vägbelysning och vägbeläggning måste utformas på det mest ändamålsenliga sättet. Människan är ju en irrationell faktor, och det är bara att konstatera att vi aldrig kan bli så perfekta som vi behövde vara för att uppnå en fullständig trafiksäkerhet utan olyckor. Ju mer trafiken ökar och därmed kraven på snabbare reaktioner hos oss desto fler blir riskerna för felbedömningar och misstag. Vi måste acceptera oss själva sådana vi är med de brister vi har när det gäller bedömningen av trafiksituationer. Hela trafikmiljön måste underordnas människan. Utbildningens målsättning och metoder måste ses över. Fortbildningen måste intensifieras. Jag anser att utbildning i vinterkörning måste bli obligatorisk. Här har vi redan nu ett stort ansvar mot invandrarna, ett ansvar som jag tycker vi har försummat. Många som kommer söderifrån är ofta helt ovana vid halkkörning och konfronteras plötsligt med ett körsätt, som till yttermera visso kan vara främmande för deras temperament. Denna trafikutbildning bör sättas in på ett tidigt stadium. Trafikkunskap bör lekas in hos de minsta barnen och sedan accelerera under hela skoltiden. Körkortsundervisningen bör kunna integreras i studierna inom gymnasieskolan. Sedan är frågan om inte lagstiftningen när det gäller säkerhetsbältena är något kuriös. Säkerhetsbältena är obligatorisk bilutrustning, men användandet är däremot frivilligt. Det finns undersökningar längre tillbaka som talar mycket positivt för säkerhetsbältenas betydelse, men trots det är användningen mycket låg. Man har en känsla att de används mindre och mindre. Här finns plats för information och debatt. Övervakningen skall först och främst hjälpa trafikanterna till ökad trafiksäkerhet genom att visa på riktiga körsätt i trafiken. Det finns statistik som visar att när rikspolisen för några år sedan fyrfaldigade övervakningen på vissa vägavsnitt så blev det en nedgång i olycksfrekvensen med ungefär 30 procent. Det säger ju allt om övervakningens betydelse. Det finns också andra sidor av trafiksäkerhetsarbetet som är angelägna: forskning, information, säkerhetsfrämjande åtgärder på motorfordonen — allt detta måste också ges en hög prioritet. Mycket har gjorts när det gäller trafiksäkerhetens främjande, och jag vill inte förringa värdet av gjorda insatser, men vi måste få till stånd en målsättning som fram till mitten av 1970-talet sänker olycksfallsfrekvensen med minst 50 procent. Men på sikt — och det får inte vara på någon lång sikt — måste naturligtvis en olycksfri trafik vara målet. Det är en angelägen uppgift som först och främst kan spara mycket mänskligt lidande men som dessutom har en samhällsekonomisk betydelse.

Herr talman! Trafik och trafiksäkerhet är frågor som har diskuterats mycket livligt i massmedia och i andra sammanhang, inte minst mot bakgrund av den sorgkantade julhelgen och den dystra olycksfallsstatistiken på våra vägar. Det stora intresset för dessa omfattande och svårlösta problem återspeglas också här i riksdagen i form av motioner och interpellationer. Fru Jonäng tog ju alldeles nyss upp dessa frågor, men till skillnad från henne anser jag att kommunikationsministern i sitt anförande med mycket stort allvar behandlade trafiksäkerhetsaspekterna, även om han inte i detalj gick in på problemen. I dagarna har de preliminära siffrorna för trafikolyckorna under föregående år publicerats, och fru Jonäng nämnde några siffror som verkligen är mycket skrämmande. Dessa kalla siffror talar sitt tydliga språk. De visar att både antalet olyckor med dödlig utgång och antalet olyckor med svåra personskador ökat jämfört med 1969 års preliminära uppgifter. Antalet omkomna i trafiken var föregående år 1 081 mot 1022 år 1969. När man vet att dödssiffran för 1969 slutligen blev 1 275 så kan vi befara att man under 1970 får inregistrera över 1 300 dödade, vilket skulle göra detta år till ett av de mest olycksdrabbade vi upplevt i trafikhänseende. Därtill kommer alla mer eller mindre svårt skadade som i månader, ja år får utstå lidanden, för många med invaliditet som följd. En trafikolycka kan förändra hela livet för både de inblandade och deras familjer. Vi har väl alla någon eller några nära anhöriga och vänner som hårt drabbats på detta sätt. Under 1960-talet omkom omkring 12 000 personer i trafiken, och under samma tid skadades, som fru Jonäng nämnde, omkring 227 000, för att inte tala om hur många miljarder kronor detta kostat samhället och de enskilda människorna. Vi för statistik över detta, och man försöker analysera orsakerna och komma på vilka motåtgärder som skall vidtas. Trafikdöden har blivit en farsot av väldiga mått, och man frågar sig om vi måste acceptera denna utveckling såsom något förutbestämt och oundvikligt och något som måste öka i takt med trafikutvecklingen: Vi kan ju börja med att rannsaka oss själva och vårt beteende i trafiken, och handen på hjärtat, nog händer det väl ibland att vi syndar och bryter mot trafikreglerna. I de flesta fall sker det kanske helt ofrivilligt, men tyvärr finns det många, ja alltför många bilförare, för vilka omdöme och hänsyn är helt okända begrepp. De kommer susande i hastigheter högt över de tillåtna, oavsett om väglaget eller sikten medger detta. De gör våghalsiga omkörningar i kurvor och backkrön, de gör omkörningar så snävt att den omkörde får sin vindruta totalt igenmurad, och de har ett helt batteri med extraljus som irriterar och bländar den mötande trafiken. Jag upplevde detta på ett högst påtagligt sätt när jag förra fredagen med bil åkte hem från Stockholm. Flera gånger kom dessa fartvidunder bakom mig, och trots att jag själv hade rätt god fart på motorvägen mot Uppsala — givetvis inom angivna fartgränser — blåste de bara förbi. De gav sig inte ens till tåls när jag själv var på omkörning förbi långtradare, utan de irriterade och bländade mig i backspegeln med sina ideliga blinkningar. På grund av duggregnet och modden måste flera stanna för att torka rutor och strålkastare rena. Jag kunde konstatera att just dessa stillastående bilar utgör en allvarlig fara, då man i mörkret och diset på håll inte kan avgöra om de färdas på vägen eller står utanför vägbanan — detta på grund av att vägmarkeringen är dold av sand och smuts. Man är faktiskt glad när man lyckligen är hemma efter en sådan färd, och det är inte underligt att trafiken kräver så många liv. Det är alltså många som inte respekterar trafikreglerna, vilket skulle betyda att vi betraktar trafikbrotten på ett annat och nonchalantare sätt än andra brott. Ändå medför trafikbrotten så fruktansvärda följder. Inte gör folk i allmänhet inbrott eller begår rån, ja inte ens småstölder ingår i vårt dagliga beteendemönster, trots att inga poliser eller vakter befinner sig inom synhåll. Där fungerar vårt rättsmedvetande på ett annat sätt än i trafiken. Jag tror att trafikreglerna är något som mera måste inpräntas både i den vanliga skolundervisningen och i körskolornas undervisning. Man skulle också önska, att de ansvariga trafiksäkerhetsmyndigheterna vore litet mera eniga om tagen, så att ingen tvekan skulle råda om de åtgärder som bör vidtas. Många anser att vi med bättre vägar skulle få en säkrare trafik. Ja visst vore det önskvärt med ökat vägbyggande, men det byggs dock årligen för en miljard kronor nya vägar, och ändå ökar trafikolyckorna. Jag har nyss skildrat min hemfärd på motorvägen norrut från Stockholm, som ingalunda var riskfri. Den ansökning som Uppsala läns trafiksäkerhetskommitté gjort för andra halvåret 1970 visar förresten att 50 procent av C-—länets trafikdödade åkte på de uppländska Europavägarna. Av de 47 offren färdades 19 personer på E 4 och 5 på E 18. Tyvärr verkar det som om många olyckor måste skrivas på spritens konto, även om ingen statistik finns för detta. Ett faktum är dock att antalet rattfylleribrott ökar, och frågan är väl om inte den tilltagande ölkonsumtionen bland ungdomen här spelar in. Men även andra trafikanter tycks ha glömt det som tidigare var så självklart, att alkoholförtäring och bilkörning är två oförenliga begrepp. Skärpningen av promillegränsen för rattfylleri är säkert motiverad. Det som nu har blivit den stora faran i trafiken är extraljusen på bilarna. De är rent livsfarliga, då de ofta bländar mötande trafikanter och orsakar svåra krockar. Här bör en lagändring komma till stånd som förbjuder användning av extraljus vid möten. Förvånansvärt många av trafikoffren under fjolåret var fotgängare och cyklister. Det måste vara fel att så många skall behöva omkomma, när de använder sig av övergångsställen, som ju borde vara säkra passager, tycker man. Flera av övergångsställena måste förses med trafikljus och bättre belysning samt även tydligare markeras. En ökad propaganda för användandet av reflexer bör också sättas in, och användandet av reflexer bör eventuellt också göras obligatoriskt. De många cyklister och mopedister som dödas eller skadas i trafiken understryker angelägenheten av att vi får fram fler och bättre cykelbanor. Särskilt vintertid bör uppmärksammas att vägrenhållningen görs snabbare och effektivare på dessa. Jag tror också att man i större utsträckning måste satsa på kollektivtrafiken, även om utvecklingen går åt motsatt håll. Här kommer kommunerna med i bilden. Deras ansvar blir större när trafikunderlaget sviktar och de reguljära förbindelserna blir olönsamma. Det är framför allt de äldre och andra som bor i glesbygder och som saknar bil som blir lidande, när kommunikationerna upphör. En hel del försök till glesbygdstrafik har gjorts och kommer väl också att göras i fortsättningen. Jag kan berätta att det i min hemkommun, Dannemora i nordöstra Uppland, gjorts intressanta försök. Efter en socialdemokratisk motion har vi på försök under något år bedrivit skjutsar med buss ifrån kommunens ytterområden in till tätorten Österbybruk. Vi har för närvarande fyra olika busslinjer som varje fredag går in till centralorten. Där får passagerarna några timmar till förfogande för att göra affärer, uträtta postoch bankärenden, gå till försäkringskassan samt kanske hälsa på bekanta på kommunens ålderdomsoch pensionärshem. Glesbygdsskjutsarna har blivit mycket populära. Turerna är tills vidare helt avgiftsfria, men det blir ingen tyngande utgift i vår budget, och samtidigt som dessa människor, vilka med sina skatter bidrar till tätortens utveckling, får en bättre service, ger turerna ett bättre underlag för tätortens affärer och serviceanordningar. Denna verksamhet har uppmärksammats av landstinget i dess trafikutredning. Landstinget rekommenderar andra kommuner att följa efter, och vår kommuns initiativ har redan fått efterföljare. Landstinget har även sagt sig vara berett att ekonomiskt stödja en sådan verksamhet. Det finns säkert mycket mer att tillägga om både trafik och trafiksäkerhetsarbete, men lika väl som man kräver hänsyn på våra vägar måste vi kanske också i denna kammare visa hänsyn mot varandra och ej tala för länge. Låt mig bara till sist, herr talman, säga att vi alla, stat, landsting och kommuner samt organisationer och enskilda, måste hjälpas åt för att hejda och minska trafikdöden. De ordentliga och laglydiga trafikanterna — i den mån sådana fortfarande finns — får finna sig i ytterligare bestämmelser och inskränkningar. Om så är nödvändigt, får man inte dra sig för att vidta drastiska åtgärder. Det väsentliga är att minska de mänskliga lidanden som alla trafikolyckor betyder. Sedan kan det inte hjälpas om en eller annan kommer några minuter senare fram till bestämmelseorten. Det viktigaste är ändå att så många som möjligt kommer fram till resmålet.

Herr talman! Det vore frestande att ta upp kommunikationsfrågorna i stort i detta anförande. Det finns åtskilligt att säga om telekommunikationerna, om vägfrågorna, om trafiksäkerhetsfrågorna och om järnvägstransporterna. Jag skall inte göra det. Herr Gustafson i Göteborg och flera andra talare har här mycket bra och mycket ingående behandlat dessa frågor, så jag skall nöja mig med att ta upp ett par andra frågor. Jag börjar med Mälarledens fördjupning. I bilaga 8 till statsverkspropositionen — det gäller alltså kommunikationsdepartementets ärenden — på sidan 243, den sista textsidan, tas frågan om Mälarleden upp till behandling. Det är med tvekan jag använder ordet behandling, eftersom denna för en av vårt lands viktigaste industribygder så väsentliga fråga avfärdas på några få rader. Jag kan gott citera alla åtta meningarna. ”Sjöfartsverket har lagt fram förslag till en begränsad utbyggnad av Södertälje kanal. Kostnaderna för arbetet enbart i kanalen beräknas till 21,5 milj.kr.nor. Härtill skall läggas kostnaden för erforderlig uppmuddring och fördjupning av Mälaren m.m. om ca 14 milj.kr.nor. Sjöfartsverket, som dock inte tagit in kostnaderna för de tillkommande farledsarbetena i Mälaren i den redovisade trafikvinstkalkylen, anser att utbyggnaden av kanalen bör betraktas som lönsam. Samtidigt framhåller verket Hammarbyledens betydelse från konkurrenssynpunkt och menar att möjligheterna till framtida taxehöjningar är begränsade. Mälarfarledskommittén, som av sjöfartsverket har beretts tillfälle att yttra sig, konstaterar att den föreslagna utbyggnaden endast innebär en smärre kapacitetshöjning och anser förslaget i första hand tillkommet för att höja farledens säkerhetsstandard. Jag har för min del”, fortsätter kommunikationsministern, ”inte övertygats av det framlagda utredningsmaterialet om att projektet har den säkra lönsamhet, att det — vid en prioritering med andra angelägna investeringsändamål — f. n. bör komma till utförande. Jag är med hänsyn härtill inte beredd att tillstyrka några investeringsmedel för ändamålet.” Kommunikationsministern anser alltså att det inte behöver anföras mer som motivering för att en viktig trafikled skall hindras i sin utveckling. Det belopp som staten skall svara för är 21,5 miljoner kronor för själva Södertälje kanal. Kostnaden för själva leden i Mälaren är Västmanlands läns landsting och kommunerna Köping och Västerås beredda att bekosta. Dessa intressenter anser, liksom sjöfartsverket, att investeringen är lönsam. Man har under många år utrett denna fråga och man har funnit att det är nödvändigt att farleden byggs ut. Hamnarna i Västerås och Köping har successivt förbättrats, och under de senaste åren har investeringar där gjorts för flera tiotal miljoner, och utbyggnaderna fortsätter. Hur kan detta komma sig? Kommunikationsministern säger ju, att han av det framlagda utredningsmaterialet inte övertygats om att projektet har den säkra lönsamhet att det för närvarande bör komma till utförande. Jo, det är så att den transporterade godsmängden ökar, och den ökar snabbt. Om man ser på den totala varutrafiken i enbart Västerås hamn, så var den år 1961 knappt 1,1 miljoner ton men den har sedan successivt ökat till 1,7 miljoner ton år 1968, 2,6 miljoner ton år 1969 och 2,8 miljoner ton under förra året. Om vi till detta lägger cirka 0,9 miljoner ton i Köpings hamn, kommer vi för dessa båda hamnar upp i cirka 3,7 miljoner ton, dvs. det motsvarar mer än 1 000 järnvägsvagnar lastade med 10 ton per styck varje dygn året runt, vardag som helgdag. Eftersom större delen av denna mängd är ankommande gods, skulle en stor del av dessa vagnar gå tomma tillbaka till den hamn som blev aktuell om Mälartrafiken stoppades. Någon kanske undrar varför vi vill ha en fördjupning av Mälarleden när det kan transporteras så stora godsmängder i den farled vi nu har. Jag vill därför redovisa några viktiga skäl som talar för en fördjupning av Mälarleden. 1. Genom en ökning av leden från ett minsta djup av 6,8 m till 7,6 m och samtidigt förbättring av leden erhålles större säkerhetsmarginaler genom att det blir lättare att navigera. 2. Större fartyg skulle kunna trafikera leden. För närvarande kan fartyg på cirka 4 300 ton dw gå genom leden med full last. En fördjupad led skulle kunna ta emot fullastade fartyg om cirka 7 500 ton. Jag kan nämna att vissa rederier har långt avancerade planer på att anskaffa fartyg av denna storlek. De beräknas kosta 10, kanske upp mot 15 miljoner kronor per styck. Kostnaderna för själva fördjupningen är alltså i jämförelse därmed relativt små. 3. Några nyanskaffningar av fartyg om 3 000—4 000 ton tycks inte äga rum. Den flotta som trafikerar Mälarleden blir därför allt äldre och omodernare för varje år som går utan att något görs åt fördjupningen. 4. I det stora industriområde, som betjänas av Mälarleden, har det gjorts miljardinvesteringar i toppmoderna industrier och värmekraftverk. Som jag nyss nämnde har under de senaste åren satsats tiotals miljoner i hamnanläggningar med nya kajer och stora bergrumsanläggningar för lagring av olja, och utbyggnaderna fortsätter. 5. Man kan inte för en kostnad av exempelvis 25 miljoner kronor flytta de industrier i t.ex. Köping, vilka till stor del är beroende av goda sjöförbindelser, ut till någon saltsjöhamn. Det skulle kosta hundratals miljoner att göra en sådan utflyttning. Herr talman! Regeringen har uttalat att man är mycket intresserad av industriinvesteringar och även av att underlätta för industrin att bedriva sin verksamhet. Det är nämligen nödvändigt för att AB Sverige skall kunna fortsätt att försörja oss alla — helst bättre än tidigare. Avslaget på Mälarledens fördjupning är därför oförståeligt för oss, som bor och verkar i den aktuella regionen. Vill man kanske avindustrialisera hela Bergslagen, vilket skulle bli följden om man stängde Södertälje kanal? Slussarna i Södertälje kanal måste ganska snart genomgå en genomgripande förändring, om sjöfarten där skall kunna fortsätta. Det är dessutom oerhört mycket kostsammare — kanske tio gånger så dyrt — att transportera massgods på järnväg och landsväg än att göra det sjövägen. Man bör i detta sammanhang lägga märke till att avståndet från Landsort till Stockholms hamn endast är 9 km kortare än avståndet från Landsort till hamnen i Västerås. Denna hamn brukar för övrigt under normala vintrar vara den nordligaste som är öppen året runt. Jag kan inte fatta att man så enkelt kan avfärda sjöfartsverkets förslag, som man nu gjort. Är man verkligen så mycket bättre experter i regeringen än alla andra berörda intressenter är? Herr talman! Låt mig till sist beröra en annan fråga, som har med kommunikationer av ett annat slag att göra. Jag blev för ett par dagar sedan uppringd av en folkpensionär, som bor ensam i en handikapplägenhet och som kan klara sig hjälpligt, trots att han är helt rullstolsbunden. Han är mycket glad åt att han har både telefon och TV-apparat. Nu var han dock mycket bekymrad. Hans folkpension och hans bostadstillägg räcker med nöd och näppe till hans nuvarande utgifter för det allra nödvändigaste inklusive någon enstaka extra bilskjuts utöver dem han får. Han anser att det skulle bli mycket svårt att få pengar över till en ännu dyrare TV-licens. Höjningen av folkpensionen beräknade han skulle gå åt till momshöjningen på de varor han var tvungen att inhandla. Han undrade om inte Sveriges Radios verksamhet skulle kunna rationaliseras, så att man slapp höja avgiften. Jag lovade att ta upp problemet, och det har jag nu gjort. Jag vill erinra om ett annat företag som för några år sedan hade det dåligt ställt, nämligen SAS. Där satte man till en kraftfull expert, som på kort tid lyckades skära ned kostnaderna så att företaget sedan burit sig. Herr talman! Hur vore det att låta en Nicolin titta också på Sveriges Radio?

Herr talman! Så här i slutet av denna avdelning av debatten skall jag inte gå in i den stora trafikpolitiska diskussion som förts mellan några av de föregående talarna. Jag kan instämma i herr Hjorths anförande men vill därutöver ta upp några detaljer och önskemål rörande trafiksäkerhetsarbetet. I statsverkspropositionen redovisas ökningen av bilarnas antal under 1960-talet, och mot den bakgrunden noteras att i relation till antalet registrerade bilar har en väsentlig nedgång skett av antalet registrerade personskador vid trafikolyckor. Under 1969 registrerades sålunda 24 474 personskadefall, varav 1275 med dödlig utgång, vilket också någon tidigare talare har nämnt. Herr talman! Procentuellt kanske det är en nedgång i jämförelse med tidigare år, men siffrorna är ändå skrämmande =— här vill jag instämma med de föregående talarna i ämnet. När man vet att dödade och skadade i trafiken, förutom de mänskliga tragedierna, kostar samhället stora summor — under 1960-talet har summan beräknats till 20 miljarder kronor — så måste det vara angeläget att satsa på förebyggande åtgärder. Ett intensifierat upplysningsarbete är, som jag ser det, en av de grundläggande förutsättningarna för framgång i våra strävanden att öka trafiksäkerheten. Inte bara staten utan också landsting och kommuner får vidkännas kostnader härvidlag. Landstingens utgifter för sjukvård på grund av trafikolyckor uppgår till stora summor, och trots att det här kanske inte är rätt forum vill jag ändå framhålla värdet av det stöd som landstingen ger till sina trafiksäkerhetsråd för deras upplysningsverksamhet och kampanjer. Tyvärr är mitt eget landsting ett av de fem som inte ger bidrag, och det beklagar jag livligt, eftersom det skulle ge oss motsvarande summa från NTF. Lyckligtvis får vi ändå något från det hållet, och det är vi tacksamma för. Tyvärr har länet också hört till de mera olycksdrabbade under de senaste åren, och en ökning har skett av antalet fotgängare som förolyckats eller skadats i trafiken. För den som i likhet med mig tror på att en intensifierad upplysning skulle ha god effekt är det beklagligt att det inte finns medel att genomföra planerade aktiviteter och kampanjer. I det här fallet gäller min kritik de landsting som inte ger bidrag. Den förebyggande verksamheten bör sättas in så tidigt som möjligt också på detta område. Jag vill nämna det föredömliga initiativ som NTF har tagit med inrättandet av barntrafikklubbar, avsedda för barn i åldern 3—7 år. Början gjordes 1966. Barnen får vara med mot en avgift, från 3 års ålder. Den grund som här läggs till vad jag vill kalla förstånd i trafiken är värdefull — jag har sett bevis på det — och jag hoppas mycket på den generation som fått denna tidiga vägledning. Denna trafikklubb är också en utmärkt trafiksäkerhetsskola för föräldrarna. Det är min förhoppning att NTF skall kunna fortsätta detta arbete trots att anslaget inte blev större i år än tidigare, medan antalet barn ökar med varje ny kull treåringar. Av de barn som kommit upp i skolåldern är allt fler numera hänvisade till skolskjutsar till och från skolan. Den skärpning av bestämmelserna därvidlag som skett från årsskiftet kommer säkert att ge resultat i form av ökad trafiksäkerhet. Vid avstigning händer det emellertid alltjämt att en del barn måste korsa vägbanan efteråt, och antalet olyckor vid sådana tillfällen har ökat. I USA är det stopplikt dvs. förbud att köra om stillastående skolskjuts. Jag skulle önska att ett sådant förbud också infördes i vårt land. Herr talman! Statsrådet Norling har vid något tillfälle sagt att han kunde tänka sig lagstiftning beträffande reflexmaterial för gående samt att det också skulle vara obligatoriskt att använda säkerhetsbälte när man kör bil eller åker som passagerare. Obligatoriska reflexer har i flera år varit ett krav från många av oss här i riksdagen, men dessa krav har avslagits av utskott och riksdag, och många onödiga s.k. mörkerolyckor har inträffat. Kanske kan vi nu om det kommer ett förslag från regeringen, vilket alltså eventuellt övervägs, få ökad säkerhet i trafiken också på detta område. Obligatorisk användning av säkerhetsbälte är en livförsäkring som jag ser det, men jag har ändå viss förståelse för dem som inte vill använda säkerhetsbälten eftersom de ofta är krångliga och besvärliga både att ställa in rätt och att ta av och på. Vi kräver säkerhetsbälten som är lätta att ta på och också att ta av och som ger ett fullgott skydd. Jag hörde häromdagen att man i någon delstat i Australien infört obligatorium beträffande säkerhetsbälten. Med vår trafiktäthet borde vi varit först på området. I november ställde jag en enkel fråga beträffande extraljusen på många bilar. Jag ville då veta hur långt man kommit med det arbete som pågick i frågan. Statsrådet svarade att den internationella arbetsgruppen skulle framlägga förslag i slutet av januari. Kritiken mot extraljusen, som tydligen ofta är felinställda eller felmonterade, har skärpts, såsom även herr Hjorth påpekade i sitt anförande. Jag förväntar att det inte skall dröja alltför länge innan vi får förslag som reglerar denna fråga. Herr talman! Genom att ta upp några få detaljer som jag tror kan förbättra trafiksäkerheten har jag givetvis inte ansett att allt skulle vara bra bara dessa åtgärder vidtas. Ökningen av biltrafiken, biltätheten, kräver t.ex. utbyggnad av våra vägar. Vi har dock inte möjlighet att bygga ut dem i den takt som behövs — det var även herr statsrådet inne på i sitt anförande. Men då är det i stället angeläget att vi gör allt som vi kan för den kollektiva trafiken så att den bättre kan hävda sig i konkurrensen. En ökad användning av den kollektiva trafiken skulle enligt min uppfattning avlasta vägarna mycket av den alltmera tätnande biltrafiken och därmed öka trafiksäkerheten. När det gäller de trafiksäkerhetsfrämjande åtgärderna kan vi inte förvänta att allt skall bli bra bara de genomföres. Det har flera talare påpekat. Det gäller först och sist att alla trafikanter antingen vi kör bil eller är gående uppför oss så i trafiken att vi själva bidrar till en ökad trafiksäkerhet. Där kan inte någon lagstiftning hjälpa, men som jag tidigare sagt tror jag på upplysning. I sitt anförande om världens framtid och möjlighet att överleva citerade Inga Thorsson sent i tisdags kväll uttrycket att ”människan är människans värsta fiende”. Detta gäller faktiskt också människorna i trafiken i dag. Jag håller med fru Jonäng om att vi skall sätta människan i centrum även på trafiksäkerhetens område. Den uppfattningen är centern inte ensam om, men förutom de åtgärder som nämnts gäller det, som jag sade, människornas eget uppförande och känsla av ansvar. Vi måste hjälpas åt, vilken trafikantgrupp vi än tillhör, att uppträda så att vi kan ändra på det citat fru Thorsson nämnde, så att det när det gäller trafiksäkerheten i stället kan sägas att människan blir människans bästa vän.

Herr talman! Nu övergår vi till det sista avsnittet av de ämnesområden som behandlas i denna remissdebatt — utbildningsoch kulturfrågor. Om skolan kan sägas att den aldrig blir färdig. Undan för undan uppstår situationer som gör det nödvändigt att vidta ändringar, och årets statsverksproposition ger oss besked om att vi kan vänta förslag till reformer framdeles. Det gäller bl.a. förskola för alla barn, vuxenutbildningen och försök med en uppsökande verksamhet på det området samt naturligtvis det förslag som aviserats om vidgade möjligheter för studieintresserade att få tillträde till högre utbildning. Under 1960-talet genomförde vi betydande reformer på skolans område. Syftet var att ge goda kunskaper, stimulera till självständigt och kritiskt tänkande, utveckla förmågan till samarbete och söka förverkliga jämlikheten. De förbättrade möjligheter som nu finns att erhålla en god utbildning är naturligtvis av grundläggande betydelse. Visst kan man peka på brister i dagens skola — inget mänskligt är ju fullkomligt. Men den kritik som framförts har många gånger varit onyanserad. Det har emellertid också det bemötande varit som kritiken ofta har fått. Jag behöver bara erinra om de svar som lämnats när betygsfrågan har förts på tal. Det har varit en alldeles hopplös uppgift att vinna förståelse för att den relativa betygsskalan inte fungerar i praktiken. Anledningen till att jag nu tar upp den frågan är att enligt min mening har den överlägsna attityd som visats i betygsdebatten försvårat möjligheterna för skolan att vinna förståelse och förtroende i många hem. Betygen berör som alla vet väsentliga frågor för den enskilda människan — de är avgörande för tillträde till olika riktningar av fortsatta studier. Vi som möter problemen ute på fältet har hävdat det angelägna i att de anvisningar som skolöverstyrelsen har utfärdat till skolledare och lärare verkligen tas på allvar och följs. I debatten hänvisas det ofta till dessa anvisningar, men i praktiken har de inte följts. Hade det skett skulle mycket av irritationen och kritiken på skolans område ha kunnat undvikas. Begreppet utbildning har fått en alltför stark prägel av teoretiska studier. Aktningen och respekten för manuella yrken är inte vad de borde vara. Det är oroväckande sett från såväl den enskildes som samhällets synpunkt. Det kan nämligen innebära att många människor skaffar sig en utbildning som de inte passar för. De kan då inte känna arbetsglädje och trivsel i tillvaron. Det innebär också att vi inte får tillräckligt många som utför manuellt arbete. Oron ökar för vad många av de högskoleutbildade skall göra sedan de tagit sin examen. Många anser att alla kan klara grundskolans kurser och att alla skall känna det meningsfyllt att gå där. Det är för all del en vacker målsättning, men med tanke på att variationsmöjligheterna är begränsade är det dock att kräva för mycket av en del elever, om man väntar sig att de skall känna den trivsel i skolarbetet som är nödvändig. För mig framstår det som eftersträvansvärt att vi ger de praktiskt begåvade eleverna fler chanser att utveckla sina talanger. Den synpunkten framfördes när vi antog grundskolans nya läroplan, men det gick inte då att vinna gehör för den. Man talar ju om att det skall vara så stor enhetlighet som möjligt. Följden blir emellertid att i dagens skola får de elever de lägsta betygen som har praktisk begåvning men inte klarar de teoretiska studierna. De blir också lätt betraktade som hopplösa fall. De har emellertid ofta gott om inneboende energi, och den får många gånger utlopp genom att de tar sig för sådant som inte är tillåtet vare sig i skolan eller på andra platser. Och så har vi disciplinproblemen där. Om vi gjorde mer i grundskolan för att tillfredsställa de praktiskt begåvade elevernas önskemål, skulle mycket kunna vinnas också då det gäller ordning och reda i skolan. Skolan är en arbetsplats och de som arbetar där har både förmåner och skyldigheter. Från den synpunkten tror jag att vi skall se frågan om disciplin och arbetsro i skolan och klassrummet. Förhållandet i skolan som helhet såväl som i klassrummet kan uppenbarligen vara mycket olika. Detsamma gäller klassens sammansättning, lärarens personlighet osv. Här varierar det från en mycket gynnsam kombination till den mest ogynnsamma. Det bidrar givetvis till oro på arbetsplatsen, om där inte är bra förhållanden. Vi måste då ha klart för oss att spänningar och oordning på arbetsplatsen, i det här fallet skolan, träffar läraren mycket hårt. Det är naturligt att den lärare, som råkar ut för en disciplinupplösning och ett hotfullt, ohörsamt, ja, ovärdigt uppträdande från elevernas sida, måste känna sin situation som närmast outhärdlig. Vi har hört talas om att det förekommer en grymhet mot och en förnedrande förödmjukelse av lärarna som det kan vara olidligt att leva under. Nu skall man inte generalisera och påstå, att så är det i dagens skola, men det är fel att säga att sådant inte förekommer. Givetvis finns också motsatsen, där lärarna i sin kontakt med eleverna fylls av glädje i arbetet. Jag vill emellertid gärna ha sagt att det också är synnerligen angeläget att vi kan uppnå en god kontakt mellan hem och skola och få till stånd en saklig information till hemmen om skolan och dess arbete. I det avseendet finns det önskemål om förbättringar. Nu skall eleverna i en del klasser inte som tidigare få terminsbetyg, och det kan inte hjälpas att detta rätt allmänt — åtminstone nu i början — uppfattas som en minskning av kontakten mellan hemmet och skolan. Man kan för all del tala om att man skall göra så och så, man skall kunna kalla till sig föräldrarna, de skall få tio minuter eller en kvart på sig för att tala med lärarna osv., men hur fungerar det i praktiken? Så mycket skall i alla fall sägas som att denna fråga måste ägnas stor uppmärksamhet framöver, om vi vill nå det mål som avses: en bättre kontakt mellan hemmet och skolan. I många skolor finns i dag elever som har besvärligt att följa undervisningen därför att de har svårt både att tala och förstå det svenska språket. Det är en angelägen uppgift att bereda såväl de vuxna invandrarna som deras barn tillfälle att lära sig vårt språk. Därigenom får de större möjlighet att känna samhörighet med vårt samhälle och med de svenska medborgarna. Den föreslagna höjningen av anslaget till svenskundervisning åt invandrare är bra. Det gäller nu att använda de många miljonerna på allra bästa sätt. Det sista har jag velat säga därför att jag vet att det i den allmänna debatten ibland framhålles att kvaliteten borde förbättras när det gäller denna undervisning. Under årens lopp har studieförbunden, åtminstone några av dem, organiserat svenskundervisning för invandrare, och i många fall har det lyckats bra. Men sedan invandrarna blivit så många föreligger det risk för att det kan bli en alltför krävande uppgift för studieförbunden att svara för organiserandet av denna undervisning. Det kan diskuteras om inte kommunerna borde svara för huvudmannaskapet med hjälp av studieförbunden, som har en betydande erfarenhet på många områden. Det är möjligt att studieförbunden i stället för svenskundervisning skulle kunna ge invandrarna en värdefull hjälp med att förvärva kunskaper om det svenska samhället. I statsverkspropositionen erinras också om det förslag som gäller vidgade möjligheter till tillträde till högre utbildning och att detta förslag remissbehandlas. Enligt min mening är det ett rättvisekrav att studielämpliga personer ges tillfälle att studera även om de saknar den formella behörigheten men på annat sätt har skaffat sig motsvarande kunskaper genom t.ex. facklig utbildning, arbetsmarknadsutbildning, studier inom bildningsförbund, verksamhet i organisationer eller kommuner. Rekryteringen till högre utbildning bör göras så litet som möjligt beroende av sociala grupperingar. För närvarande sker i de flesta fall urvalet till högre studier redan mellan de förgymnasiala och gymnasiala studierna. Elever som kommer från hem där det saknas studietraditioner väljer i stor utsträckning direkt yrkesutbildande linjer i stället för att satsa på en allmän teoretisk linje, detta även om de i många fall har studieförutsättningar. Man kan emellertid mycket väl tänka sig att en hel del av dem som valt ett manuellt yrke kan få andra intressen sedan de varit ute i arbetslivet någon tid. Då har de i allmänhet hittills varit avstängda från möjligheter till högre utbildning på grund av de krav som har rått och råder. Enligt min mening bör detta ändras. Om en person efter att ha varit ute i förvärvsarbete under flera år visar sig ha intresse och förutsättningar för studier, bör vederbörande få möjlighet till högre utbildning även om gymnasieexamen saknas. I detta sammanhang har det även diskuterats om praktiskt arbete skall ge meritpoäng för tillträde till spärrad utbildning. För min del anser jag det vara av värde om de som ägnar sig åt högre utbildning även skaffar sig erfarenheter från det praktiska arbetslivet. Detta ökar förståelsen olika folkgrupper emellan. Genom arbetslivserfarenhet kan många yrkesutövare med akademisk utbildning erhålla bättre förutsättningar att fullgöra sitt arbete på ett tillfredsställande sätt. Det finns mycket att säga beträffande skolan och utbildningen. Skolöverstyrelsen framhåller i sina petita att det fortsatta arbetet när det gäller grundskolan och gymnasieskolan i första hand måste inriktas på att konsolidera de nya organisationerna och förfina den administration som reglerar verksamheten. Även om man inte skall rekommendera stillastående i utbildningsavseende, eftersom skolan då får svårt att hålla sig i samklang med utvecklingen, tror jag att det är klokt att det ges möjligheter till en konsolidering. Men det behövs en utvärdering av de resultat som uppnåtts. Jag vill säga några ord om de handikappade och utbildningen. Under innevarande budgetår prövas inom skolöverstyrelsen en fastare form av samarbete mellan styrelsen och handikapporganisationerna, och det kan man vara glad för. Men det behöver också i skolan ordnas med sådan undervisning till eleverna att de lär sig att i det praktiska livet visa större hänsyn mot och förståelse för de avvikande, de annorlunda. Vi betraktar oss som ett kulturellt högtstående folk, och det måste även innebära att vi i det praktiska livet visar avsevärt mera hänsyn mot de medmänniskor som är avvikande i förhållande till majoriteten. Tillsammans är de många — siffran en miljon har nämnts på allvar. Det behövs alltså enligt min mening att man i skolundervisningen bättre beaktar behovet av undervisning om de handikappades problem. I går och i dag har en konferens pågått här i Stockholm rörande de handikappades problem, och man har där diskuterat också 1971 års statsverksproposition. Det trängda budgetläget har ju gjort att finansministern på många områden måst vara restriktiv. Men på denna konferens har många hårda ord yttrats. Man har talat om besvikelse, man har sagt att man med bestörtning konstaterat att det inte gått att få mera pengar till de handikappades kulturella verksamhet, man har talat om riskerna för en standardsänkning och om att det blir vidgade klyftor och bestående orättvisor, man har talat om svek mot de mest eftersatta i samhället osv. Det är självfallet att dessa frågor måste ägnas uppmärksamhet så långt det nu är möjligt också under denna riksdag. Jag vet att vi ofta får höra att det är dyrt att hjälpa de handikappade. Men här är det fråga om solidaritet, fråga om att verkligen vilja hjälpa dessa människor. Detta med att det är dyrt är för övrigt ett argument som man ofta möter när det gäller att ge allmänheten ökade möjligheter till kulturella yttringar. Och visst kostar det. Men vårt liv skulle bli mycket fattigare och torftigare om vi inte hade våra kulturarbetare — det må vara författare, bildkonstnärer, musikutövare, scenkonstnärer och andra som genom sitt arbete ger färg åt vardagen. Jag känner mig övertygad om att människorna i betydande omfattning sätter stort värde på detta arbete, och det finns många önskemål härvidlag.

Radio och TV är en betydande kulturfaktor och har såsom medium ett stort ansvar. Programmen blir ofta diskuterade och olika meningar görs gällande. Jag skall inte här ta upp en debatt om programmen men vill gärna framhålla önskvärdheten av att man söker tillgodose olika intressen. Det är sannerligen inte utan betydelse vilka program som sänds — det gäller också det kulturella området. Kulturpolitiken är ett av samhällets instrument för att främja gemenskap och tolerans. Den mångskiftande verksamhet som kulturpolitiken omspänner kan också öka den enskildes personliga utveckling. Enligt min mening är kristendomens uppfattning om människovärdet en grund för kulturpolitiken. Visst finns det människor med olika livsåskådningar, och visst måste vi ha förmåga att leva tillsammans med människor som har annan kulturell, religiös och social bakgrund än den vi som svenskar har. Normerna är olika. Men som jag ser det måste det finnas en gemensam grund: individernas ansvar för varandra.

Fru talman! Det gläder ett gammalt utbildningshjärta att det i denna sena del av remissdebatten finns så stort intresse för utbildningsfrågorna som jag upplever här. I Kungl. Maj:ts tal på rikssalen vid riksdagens öppnande hette det: ”För utbildningsväsendet, forskningen och kultursektorn föreslås fortsatt utbyggnad.” Det är nu en sanning med mycket stora modifikationer. Den totala anslagsökningen på 5,5 procent beror nästan uteslutande på tidigare beslut och automatiska kostnadshöjningar. Den enda verkliga expansionen synes falla på vuxenutbildningen, någonting som naturligtvis i och för sig är tacknämligt. Kultursektorn har utsatts för en mycket hårdhänt budgetmangling. Höjningarna inskränker sig ofta i stort sett till den nödvändiga ökningen av arbetsgivaravgiften. Det ordas mycket om kulturskaparnas ekonomiska förhållanden, men mer än ord blir det i stort sett inte, under hänvisning till det statliga kulturrådets arbete, detta kulturråd som tycks skola bli något slags Mädchen fir alles. Vad beträffar universiteten läggs den första delen av den icke-automatiska ökningen på forskarutbildningen, främst på sådana fakulteter som har den ogynnsammaste proportionen lärare—studenter. Prutningen på universitetskanslersämbetets äskanden är mycket hård. Nedskärningarna rör sig om bortåt hälften av det begärda. Värst är det i fråga om doktorandstipendierna. Kanslern begär 240 nya; regeringen går med på 50. Vägen till det mål som uppställdes för forskarutbildningen, då riksdagen beslöt om den, blir längre och längre, knaggligare och knaggligare. Här håller regeringen nästan på — om man inte accelererar takten i den utlovade utbyggnaden — att skapa sig en anslående gravvård. Inte mindre än ca 10 000 studerande lär idka eller vilja idka doktorandstudier på mer eller mindre lösa förutsättningar. Här reser sig faktiskt frågan: Måste måhända doktorandutbildningen begränsas? Tragedier av olika slag kan kanske eljest befaras. Bilaga 10 till årets statsverksproposition, utbildningsdepartementets huvudtitel, är alltså en ganska dyster läsning för den utbildningsoch kulturintresserade. Enviget med herr Sträng har — jag kan inte finna annat — inte utfallit till herr Carlssons förmån, vilket väl ingen heller hade vågat hoppas. Man kan börja tala om ett reformstopp, som kanske i och för sig även av andra skäl är nödvändigt. De redan beslutade reformer som håller på att genomföras hamnar emellertid också i farozonen. De kan komma att stanna på papperet eller ytterligare — vilket är värre — försämra situationen inom vårt undervisningsväsen i praktiskt taget hela dess utsträckning. 1971 års skolvecka i Göteborg hade ett tema av brännande aktualitet: skolans kunskapsmål. Vad som där redovisades blev en synnerligen värdefull inventering. Kunskapsnivån är — jag tycker nog man kan utläsa det — i sjunkande, kanske främst i de centrala ämnena moderna språk, svenska och matematik. Det hjälper inte att hänvisa till att så många fler ungdomar numera får längre utbildning än tidigare. Kvalitet och kvantitet — detta har jag sagt flera gånger förut — är och skall inte vara oförenliga storheter. Målet är självfallet att alla skall få bättre och effektivare undervisning. Ingen advokatyr i världen kan rädda statsrådet Carlsson, föregångaren Palme och deras medhjälpare från ansvaret för att den svenska skolan, ja, också delar av den lägre universitetsundervisningen med de relativt många studiemisslyckandena, befinner sig i någonting som skulle kunna kallas en krissituation. Det räcker med att hänvisa till den pågående maktstriden om hur de studerande som står inför avvisningshot skall hanteras. Felet ligger inte — detta är jag angelägen att konstatera — hos lärarna på någon nivå. Utan deras hängivna och uppoffrande arbete med att hålla det hela flytande — sannerligen inte alltid belönat från regeringshåll — skulle bilden varit mörkare. Hos ledande skolpolitiker — jag adresserar mig till statsrådet Carlsson och statsrådet Moberg och toppen inom skolöverstyrelsen — finns en underlig benägenhet att bortförklara de dåliga undervisningsresultat som uppnås, inte generellt men på många håll. En riktigare metod är att lyssna till kritikerna inom yrkesliv och universitet — och de har en del bistra ord att säga — så att man på det sättet bättre kan uppfylla de fordringar som måste ställas på vår undervisning om vi skall kunna klara t.ex. den internationella konkurrensen. En ganska fantastisk affär har på sistone kommit i dagen. Förgången höst insändes till universitetskanslersämbetet av en utbildningsledare vid språkvetenskapliga sektionen vid Lunds universitet en upplysande rapport om studenternas språkfärdigheter. När ingen reaktion förmärktes lät avsändaren höra av sig på kanslersämbetet och fick då av en tjänsteman till svar att man tjänade den egna saken bäst genom att ligga lågt under valrörelsen. Är detta riktigt — och jag finner ingen större anledning att betvivla sanningshalten i det — rimmar det väl med SÖ-generalens uttalande att utredningen om skolans inre arbete borde inta samma hållning medan den avvaktade vilken regering vi skulle få. Den upplysande rapporten förblev i stort sett okänd för offentligheten under valrörelsen och efter denna. Tystnaden åstadkoms alltså genom någonting som man skulle kunna kalla påtryckningar. Lyckligtvis kom de ansvariga politikerna ändå inte undan. Det har inte, som månaders debatt nu visat, gått att dämpa uppmärksamheten kring misslyckandet. En konferens beträffande språkundervisning skall hållas den 9 och 10 februari mellan skola och universitet, vilket är bra i och för sig. Det räcker emellertid inte. Det är inte bara språkundervisningen som kanske håller på att gå litet på sned. Problemen är nog större. En omfattande motion med förslag till åtgärder kommer att framläggas av moderata samlingspartiet. Motionen är byggd på bl.a. ingående kontakter och diskussioner med skolans och undervisningens folk ute på fältet, där problemen bäst kommer i dagen. Skolöverstyrelsen och utbildningsdepartementet har kanske inte alltid den kontakt som vi, genom det förfarande som vi här använt, har kunnat skapa åt oss.

Kommissionens uppgift skulle vara av rent klarläggande karaktär och alltså inte i första hand gälla ett förslag till åtgärder. Kommissionen borde utses bland riksdagens ledamöter. De centrala ämbetsverken torde inte, hur de än anstränger sig, vara mäktiga den nödvändiga objektiviteten. För den högre undervisningens framtid — den undervisning som bedrivs vid universitet och högskolor — inger vissa förslag från kompetensutredningen allvarliga farhågor, såsom jag ser det. Kompetensutredningens arbete remissbehandlas just nu, och oroväckande nog torde 1968 års universitetsutredning — U 68 — praktiskt taget helt ansluta sig till kompetensutredningens principer. Kopplingen mellan 1968 års universitetsutredning och kompetensutredningen skapar, det är viktigt att hålla i minnet, vårt nya högskoleväsen — dess utformning, dess standard, dess studerande, dess dimensioner och dess resultat. Ett utomordentligt viktigt moment i uppbyggnaden av den framtida högskolan är de kompetensoch behörighetskrav som de studerande, som skall vinna inträde i den, måste uppfylla. Här skiljer sig, det kan man se redan nu, uppfattningarna ganska mycket från varandra. Det kan vara på sin plats att nu, vid upploppet till avgörandet, med några ord precisera var de som jag representerar och talar för står. För alla som har intresse av det som man har att vänta från olika grupperingar i denna för universiteten i vårt land helt avgörande fråga bör det från början stå klart vilken uppfattning olika partier företräder. Offentlighetens ljus bör hela tiden kunna stråla över alla förehavanden och turer i denna fråga. Riktlinjen för vad som skall ingå i allmän behörighet för tillträde till högre studier bör, enligt vår mening, vara genomgång av någon av de treåriga linjerna i gymnasieskolan. Dessa linjer torde vara de lämpligaste förmedlarna av vad som bör utgöra den allmänbildning, allmänkunskap och färdighetsträning som med bibehållande av största möjliga framtida valfrihet skall vara förutsättningarna för allmän behörighet. Kravet på att en treårig gymnasial utbildning i princip skall fordras för allmän behörighet förutsätter givetvis att en kompletterande utbildning, åtminstone i vissa viktiga färdighetsämnen, kommer att kunna ges de elever som efter att ha genomgått tvåårig gymnasieskola finner att de vill skaffa sig allmän behörighet för högre studier. Sådan kompletterande utbildning kan tänkas anordnad antingen inom gymnasieskolans eller inom vuxenutbildningens ram. På längre sikt är den inom kompetensutredningen framförda tanken, att gymnasieskolan generellt skulle kunna utformas i två etapper, varav den första på två år skulle ge allmän behörighet och den andra utgöra ett universitetsförberedande påbyggnadsår, värd att övervägas såsom ett radikalt sätt kanske att lösa kompetensoch behörighetsproblemen. Enligt vår mening bör den nuvarande kompetensspärren för tillträde till högre studier med det mycket blygsamma kravet på genomsnittsbetyget 2,3 efter genomgånget gymnasium bibehållas. Kravet får betraktas såsom ett minimikrav och innebär en viss garanti — jag säger bara en viss men dock en garanti — för tillräckliga studieförutsättningar. Alltför små behörighetskrav leder till stora risker för studiemisslyckande. Det synes föga ändamålsenligt att bevilja ett stort antal studerande med ringa eller ingen studielämplighet tillträde till universitet och högskolor för att sedan efter några terminer avvisa dem. Av det stora antalet studenter som inte orkar med studietakten inom det nya systemet med fasta studiegångar vid universiteten hör den övervägande delen till dem som har låga betyg från gymnasiet. Tanken att även studerande som av olika skäl inte har fått gymnasial utbildning inom ungdomsskolans ram skulle kunna beredas tillträde till universitetsoch högskolestudier finns det givetvis ingenting i och för sig att invända mot. Att sådana möjligheter tillskapas är tvärtom tillfredsställande. Det är dock föga realistiskt, menar vi, att tro att varje form av arbetslivserfarenhet över fem års längd, också sådan som inte är relevant för den sökta utbildningslinjen, skall kunna skänka godtagbar allmän behörighet för universitetsstudier. Även relevant arbetslivserfarenhet torde böra kompletteras med en viss utbildning inom vuxenutbildningen, åtminstone i de för de kommande studierna betydelsefulla färdighetsämnena. De försök med en utvidgning av den allmänna behörigheten för personer med uppnådda tjugofem år och minst fem års yrkesverksamhet, gällande begränsade studieområden och studiemål, som inleddes den 1 juli 1969 har ännu inte utvärderats. Underlag saknas därför för en rekommendation om generell utvidgning av den pågående försöksverksamheten. Behörighet som vinnes genom i första hand arbetslivserfarenhet bör troligen också kunna grundas på prövning genom studielämplighetsprov. För alla som skall börja universitetsoch högskolestudier är det synnerligen angeläget med dels en grundlig studieoch yrkesorientering, dels så stora särskilda förkunskaper, s.k. särskild behörighet, att utsikterna till framgång i studierna och på arbetsmarknaden kan bedömas såsom goda. Höga betygsspärrar kan visserligen med det nu tillämpade relativa betygssystemet skapa orättvisor, men det förefaller dock såsom helt verklighetsfrämmande att tro att betyget 2 skulle vara nog att garantera tillräckliga kunskaper i fråga om ett ämne ingående i särskild behörighet. Det bör krävas ett mera kvalificerat betyg, minst betyget 3, som nedre gräns. Slutligen måste för de utbildningsvägar, där för närvarande få eller inga särskilda förkunskapskrav är uppställda, t.ex. i fråga om stora delar av de s.k. fria fakulteterna som nu håller på att översvämmas, klart specificerade förkunskapskrav fastslås. Vad beträffar frågan om kvotering — det är en mycket viktig fråga — synes oss den proportionella kvotering som man menar skall främja likvärdighet mellan olika utbildningslinjer vara behäftad med så stora svagheter att den inte kan godtas. En sådan kvotering medför eller kan medföra lika villkor för olika kunskapsoch färdighetsnivåer, vilket inte kommer att uppfattas som rättvist av dem det vederbör. Det skapar dessutom heterogena studiegrupper med mycket skiftande förkunskaper. Vad man enligt vår mening i stället bör eftersträva är att skapa lika och likvärdig behandling av olika grupper som har lika eller åtminstone i det närmaste lika kunskapsoch färdighetsnivå. Beslut om och genomförande av ändrade behörighetsbestämmelser för tillträde till högre studier bör få anstå tills genom förslag från U 68 och därpå grundade beslut klarhet vunnits om den framtida dimensioneringen av universitetsoch högskoleundervisningen. Ändrade behörighetsbestämmelser kan på mycket goda grunder misstänkas framkalla en sådan tillströmning till högre studier att den nuvarande universitetsoch högskoleorganisationen inte klarar situationen, vilken för övrigt redan är prekär i flera avseenden. Över huvud taget uppvisar den kvantitativa utvecklingen vid våra universitet och högskolor sådana problem att vi faktiskt snabbt kan tas på sängen. Tillströmningen av studerande till de fria fakulteterna har under 1960-talet ökat dubbelt så mycket som intagningskapaciteten vid de spärrade utbildningarna. Utvecklingen fortsätter i samma riktning, speciellt vid de samhällsvetenskapliga fakulteterna, medan ökningen vid de matematisk-naturvetenskapliga fakulteterna förväntas bli långsammare. Problemen framställs i statsverkspropositionen med all önskvärd klarhet och tydlighet. Arbetsmarknaden stämmer inte alls överens med examinationen. Vad skall göras åt det? Jag måste fråga utbildningsministern: Kan vi sitta och vänta i förhoppning om att 1968 års universitetsutredning skall komma med de förlösande greppen? Ja, kanske, men det dröjer under alla förhållanden många år innan man kan handla på grundval av den. Under tiden blir situationen sämre och sämre. Fler och fler studenter blir utan chans till arbeten som de utbildat sig för. Det är den nakna sanningen. Och här ligger, herr utbildningsminister, som jag ser det en utomordentlig fara i dröjsmål, framför allt i långt dröjsmål.

Fru talman! Vi börjar nu skörda frukterna av den ovanligt intensiva reformpolitik på skolans område, som präglat hela efterkrigstiden och framför allt det senaste decenniet. Denna utveckling har karakteriserats inte bara av en kraftig kvantitativ expansion utan också av genomgripande strukturella förändringar. Enigheten mellan de politiska partierna har glädjande nog varit påfallande stor i detta reformarbete. Till de mera utmärkande dragen i denna reformpolitik hör vidare de många och mycket omfattande utredningarna. Bilden av ett rationellt och effektivt arbetande utredningsmaskineris strikta och grundligt genomtänkta planritningar måste dock kompletteras med en och annan krumelur, som tyder på en viss svaghet för oprövade pedagogiska nymodigheter. Sådana har inte sällan anammats litet väl lättvindigt och tillämpats alltför ensidigt. De har i många fall visat sig mindre hållbara i den praktiska verkligheten och har då ofta hunnit ställa till åtskilligt trassel och åsamkat kommunerna onödiga kostnader. Jag tänker på bl.a. direktmetoden i språkundervisningen. Man kan rent allmänt spåra en viss benägenhet att underskatta de praktiska svårigheterna och det administrativa krånglet. Införandet av tre specialarbeten i fackskolans andra årskurs är ett annat exempel. Det avskaffades som bekant efter något år. Sunt förnuft och praktisk erfarenhet är tillgångar som skolpolitikerna har all anledning att ta vara på i reformarbetet. Den skolpolitiska debatten under 1960-talet har varit starkt växlande i fråga om intensitet och inriktning. Den har nu — efter en tid av relativ matthet — flammat upp med förnyad styrka. Den har gällt framför allt två ting, dels disciplinfrågorna, dels frågan om elevernas kunskapsstandard. Även om oron i skolorna i hög grad reflekterar problem i samhället utanför skolan, är problemen inte desto mindre av utomordentligt stor vikt, då goda arbetsförhållanden är en första förutsättning för att vistelsen i skolan skall kunna bli meningsfull. Man måste dock konstatera, att denna debatt inte varit så nyanserad och allsidig som vore önskvärt. Skolans värld är alltför variationsrik och mångfasetterad för att man skall kunna karakterisera den med hjälp av svepande generaliseringar och känsloladdade slagord. Problemen måste identifieras och lokaliseras för att man skall kunna finna fruktbara grepp och konstruktiva förslag. Vad gäller disciplinproblemen så är dessa främst lokaliserade till grundskolans högstadium och alldeles särskilt till storstadsområdena. Därmed är dock inte sagt att arbetsron är vad den borde vara på övriga stadier och på andra orter. Det har ofta och med rätta sagts att skolans problem i hög grad reflekterar samhällets problem. Det förhållandet befriar dock inte skolan från uppgiften att söka komma till rätta med problemen. Men det kräver att betydligt större uppmärksamhet ägnas problemen i skolans närmiljö och att samarbetet mellan skolan och andra ansvariga organ liksom mellan skola och hem utvecklas och fördjupas. Eftersom problemen om skolans arbetsmiljö är föremål för utredning i en särskild kommitté, skall jag inte nu beröra denna fråga ytterligare. Problemen med de svaga studieresultaten finns likaledes på grundskolans högstadium men också — och kanske än mer accentuerade — på gymnasiet och kanhända även i fackskolan. Den mycket omfattande och allvarliga kritiken från universitet och högskolor kan inte få avfärdas som tecken enbart på kverulans och allmän konservatism inför nyheter på skolans område. Att enbart rycka på axlarna inför exempelvis den kritik av språkundervisningen som kommit från snart sagt alla håll, ter sig direki ansvarslöst. Att avfärda kritiken med att vi numera har en breddad rekrytering eller att målsättningen är en annan än i äldre skolsystem eller att vi i jämförelse med andra länder står oss gott är heller inte hållbart. Det är visserligen sant som det ofta har påpekats i debatten om skolans kvalitet att det inte är så alldeles lätt att finna riktiga kvalitetskriterier liksom att jämförelser mellan en ny skolform och dess föregångare inte alltid är rättvisande. Men det hindrar inte, att man i denna verksamhet liksom i varje annan måste undersöka i vad mån de uppställda målen förverkligas. Att det är svårt att bedöma resultaten av genomförda reformer på skolans område — säkerligen betydligt svårare än på andra — befriar inte de politiskt ansvariga från plikten att se efter om den enorma satsningen i pengar och personal ger rimlig valuta och framför allt om den uppväxande generationen får den utbildning den har behov av och rätt till. Det finns en aspekt i diskussionen om skolans kvalitet som kommit en smula i bakgrunden, nämligen frågan om vilkas intressen man främst hävdar, om man försöker upprätthålla krav på rejäla studieinsatser från elevernas sida och i stort söker upprätthålla en hög kunskapsstandard. Den vidgade rekryteringen till högre studier utgör något av det viktigaste som hänt i svensk skolpolitik på senare tid. Men för att de vinsterna inte skall äventyras gäller det att se till att dessa ungdomar får ut det mesta möjliga av skolan. Den som kommer från ett hem med mindre av studietraditioner och kulturell stimulans är nämligen mera beroende av skolan än andra. Han har betydligt svårare än övriga att kompensera brister i skolan. Han får inte hemma den hjälp och stimulans som en del av hans kamrater får. Han har kanske inte samma möjligheter att exempelvis bättra på de språkkunskaper som skolan försummat att ge. När vi nu gjort mycket för att bredda rekryteringen till högre utbildning, gäller det att se till att skolan ger vad den kan ge. Den besynnerliga reaktion som man ofta möter då man söker hävda kraven på god kunskapsstandard eller en viss mängd av s.k. fasta kunskaper tycks bottna i en nära nog hysterisk rädsla att konservera någonting från den gamla, förkättrade s.k. pluggskolan. En ständig revidering av läroplanerna med utrensning av föråldrat och perifert stoff liksom en kraftig satsning på studieteknisk färdighetsträning är självfallet någonting högst angeläget och nödvändigt. Men det bör inte få ske på bekostnad av en rimlig kunskapsstandard — men märk väl kunskaper i betydelsen väsentliga och meningsfulla kunskaper. Det är dock möjligt att det behövs en än hårdare och mera medveten prioritering inom den enorma och ständigt växande kunskapsmassan. Låt oss då, fru talman, för undvikande av varje missförstånd inte längre tala om fasta kunskaper. Låt oss i stället tala om funktionella kunskaper, dvs. kunskaper som vi behöver ha till hands när vi fungerar som enskilda människor eller som samhällsmedborgare i ett socialt sammanhang, när vi läser vår tidning, tittar på TV, deltar i politiskt eller fackligt arbete eller när vi bara samtalar med varandra. Att tro att det räcker med att kunna slå upp i ett uppslagsverk eller hitta i ett bibliotek är en befängd illusion. Vi är i ständigt behov av kunskap som vi själva disponerar över utan tillgång till uppslagsböcker eller lexikon — kunskaper som fungerar, funktionella kunskaper om väsentliga ting. Detta är inte någon fråga om kulturellt snobberi eller gammaldags skolpedanteri. Det är i själva verket en fråga om makt och självständighet. För att ta ett exempel: I alla de debatter i olika sammanhang som dagens människor engageras i blir det ständigt och jämt besannat vad ordspråket säger, nämligen att kunskap är makt. Det är därigenom också en vital jämlikhetsfråga. Vi har från folkpartiets sida under det senaste året krävt en allsidig, objektiv utvärdering av skolans resultat. Dessa krav har emellertid förklingat ohörda eller tillbakavisats som onödiga. De har t.o.m. tagits till intäkt för en reaktionär syn på skolfrågorna. Man häpnar och frågar sig när det blev reaktionärt att kräva att en radikal skolreform förverkligas på bästa sätt. Det har dock — vilket helt kommit bort i debatten — åtminstone vid ett tillfälle framförts en mycket positiv syn på frågan om en utvärdering av skolans verksamhet från utbildningsdepartementets sida. I skrivelse till skolöverstyrelsen i början av oktober 1969 angående en utredning om betygsättningen i skolan förklarade dåvarande utbildningsministern Olof Palme att det är önskvärt med en utvärdering av skolans verksamhet och att det vidare är önskvärt att förutsättningarna för och resultaten av utvärderingen blir föremål för en offentlig diskussion. Det heter i denna skrivelse: ”En kontinuerlig utvärdering är nödvändig inte minst med tanke på elevernas tid och personliga insatser. Det vore i själva verket otänkbart att i ett modernt samhälle driva en så omfattande och kostnadskrävande verksamhet som skolans utan att kontinuerligt utvärdera resultaten av verksamheten.” Så hette det alltså i en av de allra sista ämbetsskrivelser som utgick från utbildningsdepartementet, innan Olof Palme lämnade över till Ingvar Carlsson. Citatet låter ju vettigt och förnuftigt, men tyvärr har det inte blivit mycket mera än denna deklaration. I fortsättningen av skrivelsen talas det bara om skolbetygen, och de duger ju inte som instrument för utvärdering av skolans verksamhet. Det är inte utan att man kommer att tänka på titeln på en nyutkommen bok som skildrar u-landspolitiken från tiden för den socialdemokratiska partikongressen: Det bidde en tumme. Ja, man kan fråga sig om det ens blev en tumme. Ofta nog möts man av totalt oförstående eller av misstänkliggöranden, om man för fram krav på en sådan uppföljning av reformarbetet. Men det är en farlig politik från de ansvarigas sida. Att avfärda kritik som kverulans eller bakåtsträveri leder alltför lätt till att all kritik — den må vara aldrig så välgrundad och välmenande och därmed nödvändig — tystas ned. Även om jag inte vill påstå, att den bild som författaren och universitetsläraren Sven Delblanc tecknade i en artikel i Dagens Nyheter förra året är helt riktig, kan det finnas skäl att lyssna till hans synpunkter. De berör nämligen det ytterst väsentliga informationsproblemet inom utbildningssystemet. Han skrev bl.a. följande: ”Av lärare verksamma i detta system krävs inte så litet civilkurage för att de skall våga sig fram med kritik. Kritikern stämplas ju inte bara som reaktionär utan även som dålig lärare och kan se i månen efter karriär och avancemang. Den lojale medlöparen, som levererar sådana frontrapporter som högkvarteret vill ha, kan lugnt räkna på att befordras från klassrummens skyttegravskrig till generalstabens köttgrytor och välsignade isolering från den låga verkligheten.” Jag vet inte av vilken anledning det inte blivit något av planerna på en utvärdering — om de nu var allvarligt menade. Kanske själva målsättningen för skolans verksamhet varit så präglad av idéerna om skolan som ett samhällsomdanande instrument, att en utvärdering synts meningslös eller ointressant. Man har ju gett skolan delvis helt nya uppgifter i denna diskussion på senare tid. I departementschefens yttrande i förra årets statsverksproposition återkommer den synpunkten på flera ställen, att det är ett centralt mål för utbildningspolitiken att öka jämlikheten i samhället. Jag vill instämma i att det är ett centralt mål i all politik, men det gäller att välja de rätta medlen. Det bör vidare observeras, att det här inte var fråga om att åstadkomma jämlikhet i möjligheterna till utbildning eller jämlikhet inom utbildningssystemet — den målsättningen är ju självklar — utan om att utnyttja skolan som ett instrument för att öka jämlikheten ute i samhället. ”Den strukturella och organisatoriska omdaningen av utbildningsväsendet syftar till att göra utbildningen till ett mera verkningsfullt instrument för jämlikhet”, heter det på ett ställe. Skolpolitiken som instrument för att förändra samhällsstrukturen alltså. Alldeles oavsett hur man ser på frågan om det tillbörliga i att skolan bedriver en medveten indoktrinering finns det anledning att fråga sig, om skolan verkligen är ett effektivt instrument när det gäller att förändra samhällets struktur. Många hyser enligt min mening en helt verklighetsfrämmande tro i detta avseende, åtminstone när det gäller förändringar inom en inte alltför lång tidsperiod. Den är ibland så uppenbart överdriven, att man kan frestas till tanken att skolpolitiken får fungera som ett slags alibi för det som man inte vill eller vågar göra med effektivare medel. Jag har tidigare diskuterat denna fråga med utbildningsministern och då dristat mig att kalla detta för politisk eskapism. Om man så granskar motsvarande avsnitt i årets statsverksproposition utifrån denna aspekt, finner man en märklig förändring. Det myckna talet om skolan som instrument för samhällsförändringar är helt borta. Jag vet inte hur denna förändring skall förklaras, men jag har svårt att tro att den kan vara omedveten eller endast av redaktionell eller stilistisk art. Jag vill gärna se den som ett utslag av en tillnyktring, som en mera realistisk syn på skolans möjligheter och uppgifter. Och förhåller det sig så, hälsar jag denna attitydförändring med stor tillfredsställelse. Inte därför att jag gärna skulle se, att skolan kunde fylla den samhällsförändrande funktion som visionärer och utopister drömt om, utan helt enkelt därför att en realistisk syn är den enda hållbara. Med en sådan inställning hos utbildningsdepartementet har man all anledning att tro, att de brister som nu finns skall kunna elimineras. En skicklig och ansvarskännande lärarkår utgör en tillgång, som garanterar detta — dock under förutsättning att den på ett meningsfullt sätt kan tas till vara i skolarbetet. Jag vill slutligen, fru talman, något beröra de kulturpolitiska frågorna. Inom folkpartiet har en arbetsgrupp sysslat med dessa frågor och nyligen presenterat sina synpunkter i en skrift med titeln ”En liberal kultursyn”. Utgångspunkten för detta arbete har varit den uppfattningen att det allmänna — stat, landsting och kommun =— har det yttersta ansvaret för att alla medborgare oavsett ekonomiska och sociala villkor och bostadsort har rätt till berikande upplevelser och aktiviteter på kulturlivets område. Det innebär dock inte, att det allmänna skall uppträda som producent eller ansvarig utgivare av kultur på alla områden. Inom vissa sektorer är detta dock helt nödvändigt och naturligt. Det har för oss varit angeläget att betona det fria bildningsarbetets stora betydelse. Det allmännas engagemang måste bli av varierande art, beroende på det totala kulturutbudets omfattning och struktur. På kulturlivets område måste vidare mer än kanske på något annat den enskilda människans inneboende initiativförmåga och skapande kraft komma till sin rätt. Stimulans och uppmuntran till nya initiativ från enskilda och grupper av samverkande står i bättre samklang med kulturlivets villkor än centralbyråkratiskt organisationstänkande. Hänförelse och entusiasm, spontaneitet och uppfinningsförmåga är tillgångar, som bör stödjas utan att därför till varje pris kanaliseras i kulturbyråkratins former. Konventionalism och konformism hotar alltför ofta den institutionaliserade kulturen. Det är inte möjligt att här fördjupa sig i de många problem som behandlats av arbetsgruppen. Vi har påtalat vikten av balans och mångsidighet i kulturutbudet. Vi har betonat angelägenheten av att samhällets kulturpolitik präglas av vidsynthet, tolerans och öppenhet och att många röster får göra sig hörda. Vi har med kraft fördömt alla tendenser till värdemonopolisering och allt beskäftigt moraliserande och mästrande av andra. De senaste årens kulturliv har i alltför hög grad dominerats av militanta vänsterreaktionära grupper. Kulturarbetarnas ekonomiska svårigheter har noterats med oro. Det är ett samhällets självklara intresse, att de kan verka under stimulerande och meningsfulla former och känna en rimlig trygghet i ekonomiskt avseende. Vi har framlagt en rad konkreta förslag till förbättringar. Men vi har också betonat vikten av att samhällets spelregler iakttas, att givna löften infrias och träffade avtal hålles samt att enskilda människors personliga integritet respekteras. Utbildningsoch kulturfrågorna har, fru talman, placerats sist på den långa listan av ämnen i enkammarriksdagens första remissdebatt. Jag är inte precis överraskad över det, och jag skall inte heller protestera. Jag vill emellertid sluta med att citera några rader ur inledningsavsnittet ”Vad skall vi med kulturen till?” i folkpartiets skrift. Det heter där bl.a.: ”Om den tekniska och ekonomiska utvecklingen går mot allt större enheter och allt mer likartade produktionsprocesser — — — då är det desto viktigare att den andra sidan av människolivet betonas minst lika mycket. Den sidan där människan är sig själv, har ett ansikte, och kan tala med andra. Ur den grunden spirar allt personligt ansvar, all mening med livet. Utan kultur — i den meningen — kan ingen av oss leva.”

Fru talman! Trossamfundens relationer till vårt samhälle är ju för närvarande under utredning i 1968 års beredning om stat och kyrka och har varit föremål för utredning under åtskilliga år. Från början hade man tänkt sig en expertutredning, som skulle dra upp riktlinjer, lägga fram fakta och ange alternativ till lösningar. Sedan skulle en parlamentarisk beredning eller kommission tillsättas, som på relativt kort tid skulle ta preliminär politisk ställning till de olika alternativen. Det angavs i diskussionen härom att dessa uppgifter kanske skulle kunna klaras på något över ett år. Tyvärr har uppdraget tydligen visat sig vara svårare än beräknat, och ytterligare utredningar hotar nu att fördröja frågans lösning. Jag hade själv hoppats att man under detta år skulle ha kunnat få ta del av den parlamentariska beredningens syn på de framtida relationerna mellan stat och kyrka. Så ser det emellertid inte ut att bli, och jag vill, fru talman, vid detta tillfälle beklaga det. Det är naturligtvis ganska svårt att säga hur opinionsläget i stat—kyrka-frågan i dag är. Vi har inga färska opinionsundersökningar härom, och våra personliga bedömningar blir i stor utsträckning baserade på i vilket sammanhang vi själva rör oss. Inget parti har tagit ställning i sakfrågan. Vill man söka efter de politiska opinionernas ställning, får man vända sig till delorganisationerna, dvs. kvinnoorganisationerna, ungdomsorganisationerna och en organisation som Broderskapsrörelsen. Jag skall inte försöka redovisa dessa åsikter här. De finns samlade tillsammans med andra i statens offentliga utredningar 1970:2, och den som är intresserad kan naturligtvis gå dit. Så långt jag kan finna, ser det emellertid ut som om de flesta av de politiska opinionsyttringarna i remissuttalandena är för en sådan förändring att svenska kyrkan blir en fri organisation gentemot stat och kommun. En sak som man tydligen är ense om är att trossamfunden skall behandlas likvärdigt. Man använder inte ordet lika utan likvärdigt, och det tror jag är en ganska viktig distinktion. Det betyder att inget samfund skall ställas före och inte heller efter något annat trossamfund. Det är, såvitt jag kan förstå, en viktig konsekvens av religionsfrihetsprincipen. En annan syn, som jag finner ganska naturlig, är att betrakta trossamfunden, sociologiskt sett, som en del av våra folkrörelser. Detta kanske inte stämmer med teologiska betraktelsesätt, men jag lämnar det därhän i det här sammanhanget. Frågan är ju för oss hur vi skall se på trossamfunden från samhällets synpunkt. Det måste ju vara den riktigaste utgångspunkten för en politisk bedömning. Svensk frikyrklighet har av tradition starkt betonat sitt oberoende av staten och av samhället. Den svenska frikyrkligheten växte fram i ett motsatsförhållande till den etablerade kyrkan och till det statiska samhälle som rådde i mitten av 1800-talet. Sedan dess har det givetvis skett stora förändringar. Det ekumeniska klimatet har blivit betydligt bättre. Gränslinjen går inte längre mellan de fria kristna samfunden och svenska kyrkan, utan den går tvärs igenom trossamfunden själva. Hela fältet är alltså upprivet i det här avseendet. Jag nämnde, fru talman, oberoendet av staten, och detta oberoende är givetvis ytterst värdefullt, men jag tror att traditionen i det här stycket har lett — jag skulle nästan vilja säga förlett — de fria kristna samfunden till en isolering i den moderna välfärdsstaten som är olycklig. Jag syftar på en politisk isolering i vidaste bemärkelse. Det är egentligen en märklig utveckling som har skett från en rörelse som började med en enkel kärlekslära bland fattiga fiskare. Såvitt jag kan förstå, är det denna isolering som går igen när det gäller frågan hur samhällets relationer till samfunden skall ordnas. Vi har i riksdagen ett tiotal år diskuterat avdragsrätt, investeringsavgift, arvsoch gåvobeskattning, arbetsgivaravgift osv., och nu senast har annonsskatten kommit upp. Huvudlinjen för frikyrkornas talesmän har alltid i det här avseendet varit undantag från gängse och generella regler. Här i riksdagen har den åsikten haft sina ivriga talesmän framför allt inom folkpartiet. I sin argumentation har de gått ut ganska hårt: arbetsgivaravgiften blir straffskatt, Sträng sträcker ner sin stora näve i kollektboxen och tar en del av det som människor har offrat, och vi som tillhör socialdemokratin sviker våra samfund när vi går på en annan linje. Men låt oss se bort från dessa politiska differenser och ägna .oss åt sakfrågan, nämligen relationerna som bör upprättas med samhället. Vi vill å ena sidan ha fria och starka organisationer, och ingen kan vara intresserad av åsiktsdirigering som man ibland kan tro av debatten. Å andra sidan lever ingen isolerat för sig själv, inte heller samfunden, det kommer alltid att finnas behov av relationer i en eller annan form. Att det i framtiden måste utgå ganska betydande ekonomiska bidrag till t.ex. svenska kyrkan om den skiljs från staten är väl ganska tydligt. Det måste alltså upprättas ett relationsförhållande även i ett sådant läge. För frikyrkornas del har vi från Broderskapsrörelsens sida vid ett par tillfällen försökt komma med förslag till provisoriska lösningar — det kan ju inte vara tal om något annat i avvaktan på den samlande lösning som vi har att vänta när utredningsarbetet är färdigt och regering och riksdag tagit ställning. 1962 hade vi en motion om statligt stöd till frikyrkolokaler, vi räknade i utredningen med att det skulle innebära kanske bortåt 10 miljoner kronor om året i statligt stöd. Åtskilliga miljoner har under årens lopp gått förlorade, huvudsakligen beroende på den ställning som frikyrkorådet den gången intog. Förra året återkom vi med ett förslag om direkta bidrag, och i det remissförfarande som då skedde var inställningen betydligt mera positiv. När vi i år återkommer i denna fråga har vi det remissyttrandet att falla tillbaka på i rätt stor utsträckning. Vi har alltså att hoppas på en positiv lösning av den frågan, även ur frikyrkornas synpunkt. Vad som sagts här gäller i åtskilliga fall också invandrarkyrkorna, även om deras situation är mycket annorlunda. Generellt sett är deras ekonomiska situation svårare än något annat samfunds. Deras medlemmar tillhör ofta låglöneyrken. De har inte en tradition av frivilligt givande som finns inom frikyrkorna, och de utgör över huvud taget en mera isolerad företeelse i vårt samhälle. Det måste man givetvis beklaga, men förhållandet är så. Vi skulle kunna säga att dessa samfunds uppgift är desto viktigare, inte minst för att ge invandrarna en religiös service. Vad det betyder för trivsel och gemensamhetskänsla kan inte överskattas. De fria organisationernas arbete i vårt samhälle är oskattbart för oss. Dessa organisationer inrymmer stora fonder av idealitet och kulturella värden, och jag tror att samhället skulle bli ganska fattigt utan dessa värden. Herr Mattsson i Lane-Herrestad har just varit inne på den saken i sitt anförande, och jag tror att vi alla kan vara överens om, att om inte dessa aktiviteter funnes i samhället skulle det bli som jag sade ganska fattigt. Det finns naturligtvis risk att vi tappar bort dessa värden i all vår strävan efter ekonomisk balans och levnadsstandardens ökning. Dessa saker är viktiga, men de får inte dominera så starkt att vi glömmer bort värden som bär människan och som ger henne mening med livet. Ty vad är egentligen det ekonomiska framåtskridandets mål? De bättre ekonomiska villkoren skall utlösa krafter och har utlöst krafter som var bundna så länge träldomens ok tyngde människornas axlar. Den demokratiska socialismens mål var också att göra människan fri och självständig — hon skulle kunna förverkliga sig själv. Vår uppgift i riksdagen måste nu vara att ge de ideella — jag inbegriper då också de kristna — organisationerna bättre arbetsmöjligheter. Vi måste försöka finna vägar till lösningar. Jag vill, fru talman, sluta med att uttala en förhoppning om lycka och välgång för den motion som vi har väckt om ett anslag på 3,5 miljoner kronor till stöd åt de fria kristna samfunden och invandrarkyrkorna.

Fru talman! Jag vill börja med några korta kommentarer till vad min värderade vän herr Svensson i Kungälv sade. Jag hade svårt att känna igen den bild som han tecknade av de svenska frikyrkorna när han sade att de hade utmärkts av isolering i välfärdsstaten. Man har ju beskyllt svensk frikyrklighet för mycket, men jag vet mig inte ha hört det uttrycket tidigare. Men herr Svensson i Kungälv använde det väl för att få en viss bakgrund till de förslag som han förde fram. Jag vill gärna knyta an till vad herr Svensson slutade med och säga att också jag önskar framgång åt den motion som Broderskapsrörelsen i år har väckt. Ungefär samma motion väcktes i fjol, men då lyckades man inte få de egna partivännerna med på förslagen. En kompakt socialdemokratisk majoritet gick emot motionen, medan oppositionspartierna på något undantag när stödde den. I år tycks man ha förankrat sin motion bättre. Förutom en rad namn från Broderskapsrörelsen har man också ett antal tunga namn från socialdemokratin med på motionen, och det tyder väl på att förslaget har fått sanktion från regeringen. Då är det självfallet angeläget att de politiska partierna i utskottet försöker komma överens om det stöd till de fria trossamfunden som vi i folkpartiet ser som en angelägen sak. Vi har från folkpartiets sida också motionerat om anslag till invandrarkyrkorna, precis som vi gjorde i fjol, och vi räknar med att i år få gehör även från regeringspartiet för våra krav. Jag avsåg, fru talman, närmast att göra ett inlägg om vanmakt — den vanmakt som många känner i ett samhälle som mer och mer domineras av massmedierna, särskilt radio och TV. Den som har följt massmediedebatten de senaste åren kan inte undgå att lägga märke till förskjutningar i problemställningarna. Frågor som bottnar i moraliska och etiska värderingar har vunnit ökad aktualitet. Det gäller själva informationsflödet och värderingarna bakom nyhetsurvalet. Det gäller också i mera vidsträckt mening programpolicy och inriktningen av enskilda program eller programserier. Detta bottnar väl i en ökad medvetenhet om massmediernas betydelse för samhället som helhet och för individens värderingar. Vart vill vi komma med samhällets satsning på radio och TV? Somliga menar att dessa medier måste användas för att avslöja och på ett avgörande sätt bryta in i en lugn samhällsutveckling. Andra hävdar att massmedierna redan gör tillräckligt mycket för att störa normsystem och värdemönster, som växt fram i folkrörelser och miljöer som man själv varit med om att forma. Förr sade man att radio och TV inte skulle prägla — bara spegla Nu vet man att det inte är riktigt så enkelt. Vad är det då man letar efter? Sannolikt efter ett balanssystem, som inte kan fungera som en våg med millimeterrättvisa åt alla — men som i varje fall kan medge en möjlighet till dialog och tankeutbyte, till den feed-back-effekt som är så viktig i all massmedieproduktion. Normalt får massmedierna detta gensvar genom andra massmedier. Pressens uppgift är därför oerhört viktig för kontrollen av etermedierna. Men tyvärr begränsar sig den svenska pressen i alltför stor utsträckning till att haussa upp vissa program eller vissa TV-personligheter i stället för att kritiskt belysa programurval och söka stimulera allmänheten till ökad medvetenhet om de problem som är förknippade med etermedierna. Visst finns radionämnden, men den har ju enbart till uppgift att diskutera programmen i efterhand och har inga möjligheter att uttala sig om den framtida programsättningen. Sveriges Radios styrelse är tyvärr ett slutet organ utan insyn från allmänheten. Inte ens protokollen är offentliga. Men så mycket vet vi som att under det senaste året har styrelsen för Sveriges Radio markerat ett allt livligare intresse för massmedieproblematiken genom t.ex. regelbundet återkommande programdebatter. Ändå finns det ett påtagligt behov av en vidare och mera öppen programdiskussion. Man söker ett forum, där en debatt kan föras i vilken Sveriges Radio inte bara är en mottagande part utan också tvingas att argumentera för sin programsättning. Den nye radiochefen efterlyser själv detta i en artikel i Sveriges Radios årsbok, där han skriver: ”Vad jag allvarligt skulle önska är en vidgning och fördjupning av den seriösa debatten kring programfrågorna.” Låt mig säga att det är inte alltid den seriösa debatten kring Sveriges Radio och TV som väcker den största uppmärksamheten och det är inte heller alltid som Sveriges Radio själv i första hand speglar den seriösa debatten om radiofrågorna. Från folkpartiets sida har vi föreslagit inrättandet av ett programråd.

Självfallet skulle det inte vara ett beslutande organ. Men i ett sådant forum skulle man utan formella hämningar ha möjlighet att diskutera programsättningen och framföra önskemål för framtiden. Och självfallet skulle ett sådant programråd sammanträda i närvaro av pressen, så att diskussionerna verkligen nådde allmänheten. Som bekant kan vi här i riksdagen inte diskutera Sveriges Radios programsättning, men man kan undra om det är alldeles orimligt att svenska folket har åtminstone ett forum, där det kan uttala sig om denna. Nu har både ordföranden och andra ledamöter av Sveriges Radios styrelse ställt sig positiva till förslaget om ett sådant programråd. För min del är jag övertygad om att det så småningom måste komma — om inte annat så av det skälet att man i längden inte kan förvägra allmänheten möjligheten till en ansvarig och faktainriktad dialog där Sveriges Radio tvingas att ge argument för den politik som tillämpas. Ett programråd skulle dessutom avsevärt reducera många människors känsla av vanmakt inför det gigantiska radiohuset. Här kundet det kanske vara lämpligt att fråga utbildningsministern, om han anser att det nu finns något forum för en ansvarig och öppen debatt om Sveriges Radios programverksamhet. En annan väg att få fler människor in i en dialog med de stora medierna — en väg som gör dessa något mindre skräckinjagande — är att gå via undervisningsväsendet. Man kan med glädje hälsa att de nya läroplanerna i skolan genomgående ägnar massmedierna allt större uppmärksamhet. Det är viktigt därför att detta ger möjligheter för den nya generationen att bättre hantera massmedierna: som kritiker, som medvetna lyssnare och tittare, som bidragsgivare och medverkande i programmen. I skolan har denna undervisning lagts in i svenskämnet, och det är säkert riktigt. Men det måste understrykas att detta ämne nu har fått så många uppgifter att det hotar att sprängas, om det inte kan ges något vidare ramar. Det gäller både skolschema och lärarutbildning. Utbildningen ställer också krav på att det finns undervisningsmateriel tillgänglig. I dag bereder detta stora svårigheter för dem som planerar de nya utbildningsmomenten. Kostnaderna för illustrationsmaterial och apparatur är inte avskräckande om man mäter med det mått som tillämpas i den tekniska eller naturvetenskapliga undervisningen. Men för humanister är det fråga om belopp, som för närvarande ter sig oöverkomliga. Det måste vara en uppgift för politikerna att hävda att denna undervisning — och forskning som hör dit — måste tillmätas ett annat värde. Det rör sig om förhållandet mellan teknik och människa, ett eftersatt område i vårt samhälle men något som inte minst ungdomen är lyhörd för. I årets statsverksproposition finner man att regeringen än en gång lämnar Sveriges Radios yrkande om ett mindre belopp för service åt lärare och forskare utan åtgärd. Bakom beloppet — 185 000 kronor av radions totalt 450 miljoner kronor — ligger den viktiga funktionen att få en man, ett rum och några uppspelningsaggregat, som sedan forskare och lärare kan vända sig till för att dra fram material till belysning av just de frågor som i dag ter sig så angelägna i massmediesamhället. Nog borde Sveriges Radio och statsmakterna kunna komma överens om hur denna uppgift skall finansieras. Det kan inte vara rimligt att oenighet om finansieringsvägarna förhindrar en åtgärd som är så betydelsefull för I fjol motionerade jag tillsammans med Kerstin Anér om ett kraftigt stöd till massmedieforskning, främst inom den humanistiska sektorn. Radioutredningens förslag till forskningsstrategi på den punkten har ännu inte beaktats av regeringen, som haft mer än sex år på sig att ta ställning till detta ytterst viktiga avsnitt. Regeringen begärde själv en utredning på denna punkt, men den har inte på något sätt tagit ställning till forskningsplaneringen i fråga om massmedia. Slutsatsen kan bara bli att regeringen är ointresserad av massmedieforskning. Det kan därför vara angeläget att fråga utbildningsministern om han avser att ta några initiativ för att stimulera massmedieforskningen i vårt land. En sida av vanmakten, problemet att etermediernas värld verkar så topptung, så olympisk och så fjärmad från gemene mans inflytande, kommer man till rätta med främst om man beslutsamt verkar för en decentraliserad verksamhet. Där är närmast TRU aktuellt. Det företaget har redan kritiserats för en alltmer utbredd centralbyråkratisk inriktning. När det gäller lokaliseringen av framtida verksamhet på utbildningsområdet inom etermedierna framstår det som angeläget, att det nya företaget läggs på en annan ort än den där Sveriges Radio har sin alltmer svällande centralproduktion. Det är ett välkänt faktum, att etermedierna gärna skapar det man kan kalla en huvudstadsspiral, som ur många synpunkter är olycklig. Allt intressant här i landet händer faktiskt inte i Stockholm — och det kan ju en stockholmare få lov att säga! Redan ett nytt stort centrum för etermedieproduktion utanför Stockholm kan skapa en bättre närhet till alla dem som berörs. Cirkeln behöver brytas, nya producentgrupper skapas, större utrymme ges för värderingar som inte är influerade bara av en trång sektor av intelligentian i huvudstaden. Därför är också frågan om Sveriges Radios lokalisering viktig. Alla initiativ till lokalradio bör uppmuntras, små lätta enheter som på samma sätt som lokaltidningarna kan skapa en närgemenskap och inte minst programmässigt utmana Sveriges Radio till variation och mångsidighet. Man har sagt att i Sverige ryms det bara en opinion i taget; man skulle vilja säga att när det gäller Sveriges Radio är det definitivt så att det är bara en opinion i taget som är ”inne”. När tvåkanalsystemet om några år skall utvärderas, bör man kanske vara medveten om att vägen inte är stängd för en återgång till tanken på två företag. Reklamutredningen avvaktas med intresse. För min del har jag redan tidigare hävdat, att det viktigaste i etern är programkonkurrens, inte reklamen som finansieringsmetod. I fjol begärde folkpartiet en parlamentarisk utredning om Sveriges Radios verksamhet, dess organisation och finansiering i framtiden. Vi avser att i år upprepa detta krav. Skälen är många. Utbyggnadsplanen från 1966 lider av stora brister. Systemet med två TV-kanaler som konkurrerar med varandra har visat sig ha stora svagheter. Finansieringsfrågorna är på sikt inte lösta. Redan nu står nästa TV-revolution för dörren: dels kassetterna som kommer att befria tittarna från tvånget att se samma program som alla andra på samma tid, dels kabelöverföringen som gör det möjligt att välja kanal även från andra länder mycket enklare och billigare än med det nuvarande systemet. Dessa båda tekniska förändringar ger kraftigt ökade chanser åt en verklig decentralisering av TV-utbudet genom att de undanröjer det främsta motivet för det nuvarande systemet med ett eller några få riksgiltiga TV-program. Men om de kommer att kunna användas i denna riktning beror självfallet på politiska beslut. Också detta är ett starkt skäl för en utredning av det slag vi kräver. Nu skall jag inte fråga utbildningsministern om han avser att tillsätta en sådan utredning, ty det är en så viktig fråga att jag tror att kammarens alla ledamöter har anledning att noga överväga den. I den nya kulturmiljö som massmedierna skapat är det viktigt att intresset för ett aktivt och kritiskt studium av programutbudet stimuleras. En liberal kulturpolitik räknar med möjligheten att i en öppen, vidsynt och upplyst debattatmosfär kunna nå balans i den fortlöpande diskussionen om värden och värderingar. Men de politiska slutsatserna måste dras i ett annat forum. En parlamentarisk utredning behövs liksom en mera öppen debatt politikerna emellan om etermediernas roll i dagens samhälle. Vanmakten kan besegras av kunskap, kritik, meddelaktighet och en omfattande decentralisering av opinionsbildningen i etermedierna.

Fru talman! Det var många turer i fråga om vår motion förra året både i utskottet och i kamrarna. Två ledamöter av andra kammaren talade mycket skarpt mot detta sätt att hjälpa de fria kristna samfunden — det var herrar Fridolfsson i Stockholm och Sellgren. I utskottet fanns också en folkpartist som heter Andersson i Örebro, och han var för ett avslag. Invandrarkyrkorna aktualiserades först vid behandlingen i plenum från borgerligt håll. Jag har velat säga detta för att ge en mera nyanserad bild av den behandling som förekom. Det var många turer i denna fråga. Det är väl heller inte alldeles ovanligt att en grupp socialdemokrater väcker en motion och får stöd från borgerligt håll men inte från sina egna. Man behöver inte studera riksdagsprotokollen så värst mycket för att finna exempel på den situationen — den är ganska vanlig. I sakfrågan vill jag säga att om vi löser problemet i år har ju ingen tid gått förlorad, och då tror jag att vi vunnit ganska mycket även med det som gjordes förra året. Jag talade om isoleringen i välfärdsstaten. Med detta menade jag att det är på det sättet i våra samfund — får jag uttrycka mig rakt på sak — att de borgerliga värderingarna dominerar så oerhört starkt. Detta innebär i sig en isolering från andra grupper i vårt samhälle — det borde inte vara så svårt att dra den slutsatsen. Detta går igen i behandlingen av stödet åt frikyrkorna och de fria kristna samfunden. Värderingarna kommer alltså tillbaka vid den behandlingen och det är det som åstadkommit fördröjningen, skulle jag gissa.

Fru talman! Det är bra att herr Svensson i Kungälv och jag är överens. Det fanns nog några dissenters i folkpartiet i fjol och vi skall väl tala med dem. Jag är glad om herr Svensson lyckas övertyga majoriteten i sitt parti — då skall det nog gå att komma överens i utskottet.

Fru talman! Först vill jag instämma i vad herrar Richardson och Wikström tidigare anfört, inte minst när det gäller de frågor som herr Wikström ställde till utbildningsministern. Jag hoppas att förslaget om ett programråd för Sveriges Radio—-TV denna gång skall röna ett bättre öde än när jag första gången framförde det förslaget i riksdagen för några år sedan. Jag tror att det är ett gott initiativ. Vårt välfärdssamhälle är trots många förtjänster ett kontaktfientligt samhälle. Symtom som visar att så är fallet är ökande våld och annan brottslighet, otrygghet för äldre, otrygghet i arbetssituationen, narkotikaoch alkoholmissbruk och missanpassning av annat slag. Man kan fråga varför det har blivit så. Vi kan peka på ökande stress och stigande svårighetsgrad på arbetsmarknaden, bristande resurser inom hälsooch socialvård, brist på social planering, brist på polisiära resurser, på det sociala arvet, slummiljöer och grupper som skapar egna rättsbegrepp osv. Men detta säger ingalunda allt. Är det kanske till sist fråga om värderingar? Ramen, formerna för samhällsbygget, de materiella förutsättningarna, har kanske så fångat oss att vi har glömt det som är ännu viktigare, nämligen innehållet, idéerna, de bärande principerna. Är det kanske dags att ompröva — ja, att helt enkelt börja om? Var skall vi i så fall börja? Ja, varför inte börja med oss själva? Jag tror att det behövs. Vi politiker blir så lätt självkoncentrerade. Vår egen ställning och framgång blir viktig, under det att vi tar ganska lätt på hur det går för de enskilda människorna ute i samhället. Vinner vi framgång för partiet och för oss själva, så är vi ganska belåtna. I stället borde och bör vi fråga oss om och om igen: Hurudant samhälle skapar vi för vårt folk? På vilket sätt kan vi bäst tjäna de enskilda människorna? Hur skall vi bära oss åt för att skapa ett varmare, trivsammare och mänskligare samhälle? När vi ställer de frågorna träder i första hand barnen och de unga fram i blickfältet. Vi vet att det är där som grunden måste läggas. Det moderna samhället ställer stora krav på ungdomen.

Kampen om ungdomen är intensivare än någonsin, och det s.k. frestelsetrycket har ökat, samtidigt som det gamla familjesamhällets stabilitet i många avseenden har luckrats upp. De unga får inte heller på samma sätt som förr klara besked och fasta normer som vägvisare. Fostran har t.o.m. blivit ett negativt begrepp; det ordet får inte längre förekomma i grundskolans läroplan. Allt detta sker i en tid då anpassningssvårigheterna är särskilt stora. I den situationen är det angeläget att vi alla känner vårt ansvar. Ungdomen behöver samhällets stöd, och vi kan ge det, t.ex. genom att skapa bättre förutsättningar för hemmen, skolan och föreningslivet, men också genom att skapa sådana samhällsattityder som stärker och inte sådana som stjälper. Hemmen har onekligen ett stort ansvar. De är samhällets grundval, och sviktar den är det fara å färde. Samhället kan och bör föra en familjevänlig politik. Det är illa att man ibland får höra att unga familjer i dag inte har råd att ha barn. Och det blir ju inte bättre efter momshöjningen. Barnfamiljernas ekonomiska situation tarvar enligt min mening en omprövning, och den bör komma snart. Men när jag här talar om hemmens betydelse är det framför allt föräldrarnas omsorg och fostran, hemmets atmosfär som jag tänker på. Föräldrarnas inverkan på barnen och de unga är fortfarande mycket stor, även om inflytelser utifrån, t.ex. från massmedia, skolan och kamratgänget, ökat i betydelse och i många fall försvårar föräldrauppgiften. Kraven på föräldrarna har ökat, och ändå saknar vi fortfarande varje form av föräldrautbildning. Det har t.o.m. skett en försämring genom att ämnet familjekunskap fått en väsentligt försvagad ställning i gymnasieskolan. Till årets riksdag framläggs förslag om föräldrautbildning, och jag hoppas att de kommer att mötas av ett positivt intresse — här måste ett uppvaknande ske. Samhällets ansvar för hemmens situation får inte nonchaleras. Skolan är den andra huvudformen för barnens och de ungas utbildning och fostran, om jag fortfarande får använda det begreppet. Vi har genomfört stora och betydelsefulla skolreformer under 1960-talet. Skolan har en god organisation, i regel fina lokaler och välutbildade lärare. Den yttre formen är alltså god, men hur är det med innehållet? Många klagar över disciplinproblem och bristande arbetsro. Arbetssituationen i skolan är just nu föremål för utredning, och vi väntar på resultatet. Glädjande nog har vi i höst och i vinter fått rapporter som tyder på att läget i många skolor förändrats till det bättre. Även om svårigheterna på andra håll kvarstår, finns det anledning att observera dessa positiva rapporter. Kanske är vi på väg mot en tid av bättre samarbete och mera arbetsro i våra skolor, något som vi i så fall hälsar med stor tillfredsställelse. Men också på skolans område måste målsättningen vara helt klar. Den finns också fastlagd, bl.a. på följande sätt: De enskilda elevernas egenart och behov skall iakttas lika väl som samhällets krav. Undervisningens individualisering är en central angelägenhet, och särskilt angelägen är den när det gäller på något sätt handikappade elever. Skolan måste få ökade möjligheter att ta hand om sådana barn och ungdomar. Även om det kostar, är det väl använda pengar. Elevvården är utomordentligt viktig och måste få större resurser, bl.a. genom att klassföreståndarna får mera tid för kontakt med eleverna. Känner vi vårt ansvar för barnen och de unga kan det heller aldrig bli likgiltigt för oss vilken livsåskådning och vilka livsnormer som styr deras handlande. Så såg vi det inte heller när vi i riksdagen fattade beslutet om grundskolan; vi slog då fast att humanitetens och demokratins ideal skall utgöra den grund, på vilken skolans arbete skall byggas. Det finns vissa normer som alla bör respektera och följa och dessa normer måste klart utsägas och ingå i den fostran eller påverkan som vi är skyldiga det uppväxande släktet. Enligt min personliga uppfattning är Tio Guds bud en oöverträffad sammanfattning av de normer som bör styra vår tillvaro. Jag tror att vi handlar klokt om vi verkar för att de normerna skall få leva vidare i vårt folk. Stöden till föreningslivet — och då särskilt till ungdomsorganisationerna — är också en angelägen uppgift för samhället.

Vi behöver något däremellan — små mänskliga gemenskaper, där vi får vara oss själva och avkopplat kan möta andra med liknande intressen. Vi vet att det i stort sett inte är den föreningsanslutna ungdomen som bereder samhället bekymmer. Men föreningslivet kan inte klara sig utan ett kraftigt samhälleligt stöd i en situation där alltmer ekonomiskt inflytande tagits från enskilda och lagts i statens hand. Framför allt ledarutbildningen inom ungdomsorganisationerna kräver här ökade insatser och jag beklagar att man vid upprättandet av årets budget inte bättre kunnat tillgodose de behov som där föreligger. Men också de organ och organisationer som sysslar med upplysning om bruksgifterna och deras skadeverkningar måste få ökade resurser. Jag vågar säga att det är en skam för oss politiker att, medan reklamen för dessa gifter har många tiotal miljoner till sitt förfogande, de organ och organisationer som skall svara för motelden, om jag får uttrycka det så, i realiteten får allt mindre ekonomiskt stöd för sin verksamhet. Jag kommer att ta upp den problematiken i en motion och skall inte fördjupa mig ytterligare i den. Det funnes anledning att här än en gång ta upp frågan om mellanölet, som enligt min och många andras mening blivit en allvarlig fara för vår ungdom. Jag skall dock inte närmare gå in på det spörsmålet, men det är illa att vi genom våra politiska beslut skall öka trycket på de unga. Det gör vi också därigenom att vi opåtalat låter lag och ordning nonchaleras. Det är emellertid inte endast vi politiker som har ansvar därvidlag. Ansvaret ligger också bl.a. hos alla dem som genom massmedia påverkar och formar samhällsattityderna. Programvalet i TV har, såvitt jag förstår, utomordentligt stor betydelse — och jag kommer härmed in på det stora område där herr Wikström tidigare rörde sig. TV-programmen når på ett alldeles särskilt sätt in i de svenska hemmen och utövar inflytande på inte minst barnen och ungdomarna. Tyvärr är forskningen angående filmens, särskilt TV-filmens, möjligheter att påverka beteenden och handlingsmönster klart underutvecklad i vårt land. Jag vill än en gång efterlysa ökade insatser på det området — såsom jag har gjort vid upprepade tillfällen till herr Carlssons företrädare på utbildningsministerposten, statsminister Palme. Men även om forskningen på detta område är underutvecklad vet vi redan nu att påverkan är betydande. Underhållsvåldet t.ex. har bevisligen ökat aggresiviteten hos barn och ungdomar. Beteendet i umgänget med tobak och alkohol i TV-rutan har också stor betydelse — likaså språket. Varför skall det vara så svårt att avstå från svordomar och grovt tal i svenska program, när det går betydligt bättre på annat håll? Kan vi inte få en ändring på den punkten? Det är ju ingalunda så, att programmakarna i TV och radio i allmänhet förklarar sig vara helt neutrala och likgiltiga i förhållande till vilka värden som där propageras och vilken sorts moralisk och social påverkan som utgår från deras program. Tvärtom visar de sig ofta i ord och handling ytterst angelägna om att predika vissa åsikter och beteenden och framhålla hur man bör tänka och tycka i en rad frågor från utrikespolitik till barnuppfostran. När vi alltså kräver att radio och TV skall betänka sitt ansvar inför barn och ungdom, är det inte någon ny regel vi vill pålägga dem. Vi vill helt enkelt att den moraliska påverkan som faktiskt sker bör vara något som står under allmän debatt, under offentligt ansvar, och i möjligaste mån går i samma riktning som den som skolan vill utöva. Olika åsikter om hur man skall uppföra sig och tänka skall få plats i TV:s och radions program, eftersom det finns olika åsikter i landet, men det skall inte vara någon oberättigad övervikt för vissa meningar, vilkas talesmän råkar vara särskilt talföra och har fått turen att arbeta i massmedia. Även vi politiker — jag återkommer till det — är med och formar vårt samhälle och dess attityder. Det beror i inte ringa grad på oss om det samhälle, där våra barn skall bo, blir det fria, friska och medmänskliga samhälle, som vi alla önskar lämna över till dem som kommer. Det ansvaret kan ingen ta ifrån oss, men inte heller de möjligheter som det innebär.

Herr talman! Det finns en gammal sentens som lyder: ”Slutet gott, allting gott.” Efter fyra dagars debatt har vi till slut hamnat i kulturen. Jag är alltför blygsam att tro att även valet av sluttalare i denna debatt skulle vara betingat av samma sentens. Jag är i den lyckliga omständigheten, förmodar jag, att de flesta med glädje och förväntan har sett fram emot den stund då den siste talaren skulle bestiga talarstolen. Jag tror även att jag är i den lyckliga omständigheten att ingen kommer att kritisera mig hårt om jag talar kort vid detta tillfälle. Vad jag skulle vilja framföra här är egentligen några reflexioner som har fötts hos en skolstyrelseordförande, vilken nyss har avslutat sin uppgift. Jag tror att vi alla är mycket tillfredsställda med de skolreformer som har präglat de två senaste decennierna och som har givit möjligheter för alla våra ungdomar, oavsett social och ekonomisk status och oavsett boningsort, att få en god utbildning. Denna målsättning har väl också kunnat fullföljas. Det är en god bredd på utbildningen. Däremot kan man fråga sig om målsättningen i övrigt har nått dit man har önskat. Jag har för min del velat utläsa målsättningen i skollagens första paragraf, där det står att skolan skall i samarbete med hemmet främja elevernas utveckling till harmoniska människor och till dugliga och ansvarskännande samhällsmedlemmar. Nu är frågan: Är eleverna efter slutad skolgång harmoniska, och har de blivit dugliga och ansvarskännande samhällsmedlemmar? När vi i går kväll hörde debatten om kriminalvården fick vi den uppfattningen att kriminaliteten har ökat och ökar i rätt avsevärd grad. Denna tendens visar att inte alla har samhällsansvar. Många vittnesbörd kan i dessa dagar ses som ett klander mot skolan. Man får hoppas att de har karaktären av enstaka företeelser och inte är generella — men de kommer från många håll. Jag läste just i dagens tidning att utbildningsministern i går hade en uppvaktning av över 2 000 elever, som ville ha bort det nuvarande betygssystemet. Eleverna klagar och säger att skolarbetet är stressande och ger upphov till nervositet. Missnöjet tar sig uttryck i att eleverna ibland vägrar fullgöra de uppgifter som föreläggs, det tar sig uttryck i aggressioner mot lärare och mot skolan, och ibland görs mera hövliga men dock anmärkningar mot skolans innehåll och mot metodiken i skolarbetet. Lärarna har också genom masspetioner och på annat sätt gett till känna att de inte är nöjda med skolmiljön. De får ägna alltför mycken kraft och tid åt sådant som egentligen inte är deras uppgift. De vill undervisa. Lärarna blir också utsatta för förnedrande och förödmjukande bemötande, och de säger i en del fall: Vi orkar inte längre med denna miljö. Föräldrar och målsmän är också ibland tveksamma när det gäller att sända sina barn till skolan. Detta har kanske mest sin grund i att de får veta fakta men också höra rykten om att skolmiljön är infekterad av narkotika, av nikotin och av mellanöl. Det är klart att föräldrar är rädda om sina barn, rädda att sända dem till miljöer som kan skada dem, och farorna är stora. Jag läste nyligen en enkät, gjord av kontrollstyrelsen, om mellanölet. Det visar sig att nära 50 procent av de skolstyrelser som är tillfrågade säger att de har problem med detta. Något rektorsområde i Stockholmstrakten har rapporterat, att elever har kommit till skolan så berörda av denna alkohol att de har måst tas om hand och skickas hem igen. Det har tidigare talats om att universitetsoch högskolelärarna har gjort erinringar. Kunskapsnivån är inte vad den borde vara, och eleverna har svårt att följa med i undervisningen vid universiteten. Kunskapsnivån när det gäller språk och matematik är för låg osv. För att fullfölja denna uppräkning av de olika grupper som har med skolan att göra kan jag nämna att skolledningarna inte är alldeles nöjda de heller. De är lojala, de syns inte i tidningarna, de gör inga uppvaktningar eller demonstrationer. Men som skolstyrelseordförande har jag många gånger fått sitta tillsammans med skolchefen och fundera över hur man skall lösa problemen. Det gäller närmast synkroniseringen mellan anbefallda åtgärder och reformer och de resurser man behöver för att genomföra dem. Skall en reform genomföras vid en viss tidpunkt, bör man rimligen ha läroböcker, läromedelspaket och lokaler klara i tid. Det är sålunda ganska många som har anmärkt. Nu vill jag säga att de anmärkningar som gjorts inte är generella utan bara enstaka som framförts här och var. När en reform genomföres är det bara naturligt att det uppstår vissa friktioner, och det behöver inte vara något fel. Det är sålunda många som givit sitt missnöje till känna. En politisk konstellation säger t.o.m. att man bör idka ”närdemokrati”, vilket innebär att man skall lyssna till dem som närmast är berörda av det praktiska utförandet. I ett sådant läge förvånar det kanske många att utbildningsministern sökt dra sig ur och liksom ”släta över” de gjorda anmärkningarna. Det skälet att man har en ny skolreform med ett annat innehåll kan väl inte i nuvarande stund vara tillräckligt för att man skall acceptera exempelvis en lägre kunskapsnivå beträffande språk. Jag har svårt att godkänna ett sådant resonemang. Vi lever dock i en tid då kommunikationerna länderna emellan är livligare än någonsin. Man behöver för närvarande nästan kunna språk för att i sitt eget hem kunna följa med massmedia. Man kan inte ursäkta en lägre kunskapsnivå i en tid som vår, då utvecklingen inom de naturvetenskapliga ämnena är så dynamisk. Vi behöver sannerligen ha kunskaper för att kunna följa med vår tid. En del av dessa anmärkningar är allvarliga även ur hälsosynpunkt. Eleverna säger att de är stressade, att de blir nervösa och att de inte orkar med. Detta underströks i framställningen till utbildningsministern. Det har från flera håll — även från lärarna — framhållits att det nog ligger en sanning i detta. Utbildningstakten verkar stressande på eleverna. Vi skall vara rädda om dem. Samma sak gäller lärarna, som säger att de inte orkar med. Jag tror att man bör ta detta ad notam och se till att något blir gjort. Jag noterar med stor tillfredsställelse och glädje att en utredning är i gång för att klarlägga skolans inre miljö. Jag önskar denna utredning all framgång och hoppas att den skall komma med resultat så snabbt som möjligt. Jag tror att läget på sina håll är rätt akut. Naturligtvis är det lätt att kritisera och svårare att kurera. Jag tror emellertid att det finns en hel del problem som man utan att avvakta några utredningsresultat kan lösa. Det är allmänt bekant att en mindre skolanläggning ger en lugnare miljö än en större. Jag vore tacksam om regeringen ville utfärda sådana direktiv att de kommuner som så begär kunde få litet mindre skolanläggningar. I vårt län känner jag till åtminstone ett par fall. I ett fall har man kämpat mycket intensivt för att få dela på ett högstadium som skulle ha tio parallella klasser. Nu ville man ha två skolor. Inom kommunen har det rått motstridiga viljor, och många uppvaktningar har förekommit. Först efter mycket energiskt arbete gick det att få denna delning till stånd. Nu finns det en del fall då det inte är fråga om så stora anläggningar, men den nya läroplanen för 1969 ger möjlighet till valfrihet för eleverna även om man inte har så stora skolanläggningar. Jag skulle önska att man kunde få ordna skolanläggningar med tre eller kanske t.o.m. två parallella klasser. Det skulle bidra till att ge en lugnare miljö. En annan sak som är förbisedd, eller om inte förbisedd så dock inte given tillräcklig vikt, är behovet av elevvårdslokaler vid våra skolor. Vid statsbidragsberäkningen får man t.ex. statsbidrag till den plats där skåpen för ytterkläder och sådant skall stå, men man får inte statsbidrag till de gångar som behövs för att man skall komma fram till dessa skåp. Det finns en liten statsbidragsberättigad yta till elevvårdslokaler, och i många fall har problemet lösts så, att man lagt elevvårdslokalerna i kapprummet, som också fått bli uppehållsrum. Det är ingen bra lösning. Under håltimmar och när eleven kommer för tidigt, vilket ofta måste ske på grund av långa resvägar, och när han stannar efter skolans slut, kanske därför att skolskjutsarna inte passar, behöver eleven en varm, ombonad lokal att tillbringa tiden i. Många kommuner har av egna kommunala medel iordningställt sådana lokaler, men jag tror att det vore mycket välbefogat att låta statsbidrag utgå, så att det stimulerade till att ge eleverna goda uppehållsrum. Det har talats här om betygssystemet, och jag skall inte fördjupa mig i det. Jag vill bara bestyrka vad någon talare tidigare här sade, att direktiven om hur betygssystemet skall tillämpas har inte slagit igenom ute i landet. Alltjämt vet varken elever eller lärare hur det skall vara. Om inte jag fått fel uppgifter förekommer det i gymnasiet, att lärare måste motivera om de har en annan betygsfördelning än den som anges av de vanliga procentsatserna för de olika betygen 1 till 5. Det har inte slagit igenom att dessa procentsatser gäller för en större grupp elever än bara en enskild klass, och alltjämt har man tävlat inom klassen. Är det då en fin klass, där sex eller sju föresatt sig att bli läkare eller studera på andra spärrade linjer där man måste ha i närheten av 5 i medelbetyg, då måste man förstå att det blir en väldig kamp uppe i toppen. Det är inte lätt att kämpa denna kamp och samtidigt behålla ett gott kamratskap i klassen. Det är närmast dessa saker man avsett med kritiken mot den relativa betygsättningen. Det vore mycket att säga här, men jag skall inte trötta med det. Jag skulle bara till slut, herr talman, vilja framhålla en sak till. Det finns en grupp människor som har en stark oro inför skolans innehåll, och det tycker jag är allvarligt i detta sammanhang. Det är en grupp människor med kristen trosbekännelse och med en personlig religiös upplevelse som anser att skolan i vissa fall har sådana moment som är stötande och sårande för deras religionsutövning.

Denna objektivitet är nödvändig. Vi har inom vårt land människor av olika religioner, och vi har sådana som inte alls är intresserade av religiösa ting. Alla dessa skall kunna gå i skolan utan att bli stötta och sårade, och de skall få en god kunskap. Det finns också i Läroplan 69 mycket bestämda och fina anvisningar om denna undervisning. Där står t.ex. beträffande kristendomsundervisningen, att man skall utgå från Bibeln och Bibelns berättelser.

Jag skall inte läsa upp hela innehållet i dem, men jag vill göra ett par utdrag. Den ena läroboken är avsedd för årskurs 7—8. I den står det beträffande skapelseberättelsen i Gamla testamentet: ”Det stämmer naturligtvis inte med vad vi nu vet om världen och dess utveckling. De återger föreställningar som fanns bland israeliterna på den tid, då berättelserna kom till.

Den fortsatta texten lyder: ”Här står man inför frågan, om man tror, att Jesus kunde göra också sådant som inte kan förklaras på naturligt sätt. Den som inte tror detta, måste antingen anse, att underberättelserna beror på en omtolkning av en fullt naturlig händelse eller också betrakta dem som legender utan historisk grund.” I en annan lärobok står det om legender: ”Många av berättelserna i Bibeln, t.ex. om patriarkerna, betraktas som legender. Detsamma gäller en del skildringar i evangelierna, bl.a. berättelserna om Jesu barndom. Ibland är det svårt att avgöra vad som kan anses som historiska fakta i en berättelse och vad berättaren själv lagt till.” Det är klart att det inom kristenheten finns olika åskådningar i detta avseende också. Någon läroboksförfattare har påpekat detta och talat om fundamentalister som tror på verbalinspiration och även gett exempel på vilka som gör det. Nu säger läroplanen att man inte skall göra värderingar som kan stöta eller såra. I detta fall delar jag den oro som råder, och jag gör det av personliga erfarenheter, ty den gudsfruktan och gudstro som präglade mitt hem är ett ovärderligt arv, ja det största arvet som jag fått från mitt hem. Det har blivit min personliga egendom, och jag skulle önska att jag kunde vidarebefordra detta arv orubbat till en kommande generation. Men om barnen redan från början får lära sig i skolan, att man sätter Bibelns sanning i tvivelsmål, då finns det goda grunder för att deras tro rubbas. Jag tycker att den skolform vi har är mycket värdefull. Den innebär mycket stora ekonomiska insatser, men den är också ur samhällets synpunkt värdefull. Jag tycker den är alltför värdefull för att man — genom några olämpliga formuleringar eller olämpliga undervisningsmetoder i fråga om Bibeln eller etiska och kristna moralnormer — skall ställa en grupp utanför, en grupp som därför inte kan få helt och fullt förtroende för vår skola. Man skulle ändra på detta, så att den skola vi har kan famnas av hela vårt folk så att vi alla kunde vara tacksamma för skolan.

Herr talman! Jag ställde två frågor till utbildningsministern — jag skall strax förklara varför jag upprepar dem. Den första gällde om utbildningsministern anser att det nu finns något forum för en ansvarig och öppen debatt om Sveriges Radios programverksamhet, där också radion kan redovisa argumenten för sin programpolicy. Jag åsyftade självfallet förslaget om ett programråd. Den andra frågan gällde om statsrådet avser att ta något initiativ när det gäller att ge stöd åt massmediaforskningen. Utbildningsministern har inte utnyttjat möjligheten att svara, och jag kräver inget besked i dag.

Det finns andra sammanhang, där statsrådet kan svara och då vi kan återkomma till dessa frågor.